Fru talman! Efter att ha hört Ola Karlsson undrar man i vilket huvud dessa två hål är placerade. Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning. Så kallas denna uppgörelse och proposition som Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet har kommit överens om i ett mycket gott samarbete. Jag kan bara instämma i Björn Rosengrens lovord till vår gemensamma förmåga att komma fram till vettiga resultat. Vårt behov av energi är som en gökunge som hotar att äta oss ur boet. Uranbrytning och kärnkraftens radioaktiva bränsle och avfall är en tickande bomb. Fossilbränslenas fortsatta utsläpp av växthusgaser växer oss över huvudet, inte bara i Sverige utan i världen. Något måste göras. Vi har börjat, och vi tänker fortsätta. Det är det som denna proposition handlar om. I och med överenskommelsen 1997 inleddes avvecklingen av kärnkraft. Barsebäck 1 är stängt, och den andra reaktorn kommer med all sannolikhet efter en utvärdering som är klar i oktober i år att kunna stängas 2003. Den nödvändiga energiomställningen måste nu fortsätta. Det gör vi genom att tillsammans med Socialdemokraterna och Centern förnya och förbättra energipolitiken med en ny överenskommelse som sträcker sig ända fram till år 2010. Det ger en stabil, långsiktig och hållbar grund för energiförsörjningen. Två hål i väggen räcker inte. Det måste också komma förnyelsebar elkraft ur dessa två hål. Vårt förslag med gröna elcertifikat kommer att kraftigt öka andelen förnyelsebar el från sol, vind, vatten, geotermi och biobränslen. Det är inte bara bra, det är bättre, ja det är rent av bäst, gott folk, att det blir så. Dessa gröna elcertifikat är bland det bästa i denna proposition. El som produceras genom vind och vattenkraft, sol och vågenergi och geotermisk energi samt biobränslen ska ge gröna certifikat. Detta har Björn Rosengren redogjort fört. Det ger en extra inkomst till dessa producenter. Kvoten är ett minimum, och det måste man kanske påpeka med extra kraft. Det är ingen ribba som man ska hamna under utan gärna över. Och taket ligger på 100 %. Det ger företag som vill vara helt "gröna" möjligheten att köpa till sig ytterligare certifikat. Sammantaget ger det här en möjlighet för förnyelsebar elproduktion att öka rejält. Målet är alltså minst 10 terawattimmar till år 2010. Går det bra kan det målet höjas till 15 terawattimmar 2015. Denna satsning kommer dessutom, Ola Karlsson, att ge många nya arbetstillfällen i den svenska industrin. Elcertifikaten som metod att stödja förnyelsebar el kan med fördel överföras på andra områden, menar vi i Vänsterpartiet. Ett lämpligt sådant kan vara drivmedel för att byta ut bensin och diesel. Det måste också vara möjligt att vidga de här certifikaten till en internationell marknad inom EU och Europa. Tyskland har ju beslutat att avveckla kärnkraften. Belgien är på väg. Då behövs det säkert gröna certifikat för att få fart på det förnyelsebara. Vindkraften, slutligen, bidrar i dag med 0,5 terawattimmar. Målet är i propositionen satt till 10 terawattimmar år 2015. Nu klarar sig inte vindkraften enbart med de gröna certifikaten, därför förlänger vi den miljöbonus som finns. Men det blir en trappa så att den successivt minskas. Dessutom finns det pengar - 70 miljoner kronor per år - för teknikutveckling och upphandling av särskilda pilotprojekt, typ havsbaserade vindkraftsparker. Ingen energikälla, gott folk, inte ens de förnyelsebara, är utan miljöpåverkan. När vindkraften nu når sin industriella fas gäller det att lokalisera vindkraftsparkerna till områden där de orsakar minsta möjliga miljöpåverkan. Programmet siktar just på detta. Att ta hänsyn både till vårt behov av energi och vårt värnande om naturmiljöer till havs och i fjällen är vad det rör sig om. Avvecklingen av kärnkraften ska ske genom att staten förhandlar fram ett avtal med kraftindustrin. Den modellen är hämtad från Tyskland, där den socialdemokratiska regeringen, inspirerad av de gröna i Tyskland, påbörjat en liknande energiomställning som vår svenska. Det är därför med förundran man noterar att det som är grön sanning några mil söderut är svek och bluff enligt Miljöpartiet här. Ett tidigare friskt och förnyande miljöparti i svensk politik tycks mig förvandlat till ett förgrämt språkrör för förorättade gnällspikar. Fru talman! Det här avtalet ska ge kvarvarande tio reaktorer en återstående energimängd att producera. När denna mängd är producerad stängs reaktorerna. Det har talats mycket om årtal. Men det ska bli ett avtal efter förhandling med berörda. Livslängden är alltså en fråga om avtalad tid, produktion och ekonomi. Så det löser sig. Målet är ett hållbart, förnyelsebart och effektivt energisystem. Detta gynnar industrin och näringslivet, Ola Karlsson, från bas till diskant över hela klaviaturen. Oavsett bränsle är samtidig produktion av värme och el, s.k. kraftvärme, miljö och energimässigt effektiv. Beskattningen ska därför förändras för att stödja kraftvärmens konkurrenskraft. Det ökar produktionen av el från de naturgasverk som finns i södra Sverige. Det är visserligen inte, det medges gärna, förnyelsebar kraft det är fråga om. Men det är energieffektivt, samhällsekonomiskt effektivt och det tränger undan kolkraftsel från Danmark och Tyskland, vilket är bra ur miljömässig synpunkt. Dessutom bidrar de här kraftvärmeverken tillsammans med en ökande elproduktion från biobränsleeldade kraftvärmeverk till att ge en bättre elbalans just i södra Sverige. Det är naturligtvis en viktig faktor för att kunna öka tryggheten vid höglast i Sydsverige och därmed möjligheten att stänga Barsebäck 2 år 2003. Den bästa och billigaste kilowatten är emellertid den som aldrig konsumeras och produceras. För en effektivare energianvändning anslås 200 miljoner kronor per år. Av den summan ska drygt 100 miljoner kronor gå till den kommunala och regionala energirådgivningen samt till energikontoren. Det betyder minst 300 heltidsanställda energi och miljökunniga runtom i hela landet med kompetens och närkontakt med konsumenter, industri och institutioner. Det behövs, gott folk, för att förändra invanda attityder, vanor och ovanor, som utgår från billig energi och el, vilket i onödan ökat och ökar förbrukningen. Samarbetet mellan Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet har pågått sedan uppgörelsen 1997 och det har fungerat mycket bra. Rent ut sagt har det varit ett rent nöje och ett samarbete som har visat sig förnyelsebart dessutom. Det är historiskt intressant. Men massmediernas sjuka och närsynta fixering vid kärnkraftens årtal missar det verkligt väsentliga i detta samarbete. Vi genomför en strukturomvandling från fossil och uranbaserad energiförsörjning och öppnar för ett gemensamt målmedvetet arbete tillsammans med industrin och kraftproducenterna. Vi ser mer än gärna att fler backar upp detta arbete, övriga politiska partier, miljörörelse, fackföreningsrörelse och andra. Många inom miljörörelsen tycks glömma att energiomställningen förutsätter en stabil och målmedveten majoritet. Denna majoritet är Övriga borgerliga partier står för närvarande för fortsatt kärnkraft och en betydligt tamare klimatpolitik. Alternativet till vårt samarbete är inte en snabbare energiomställning och hårdare miljökrav utan tvärtom att kärnkraften blir kvar och kanske till och med byggs ut. Miljöpartiets larmande om svek och att ingenting görs låter faktiskt patetiskt. De bönade om att få vara med i samarbetet. Men när vi i samarbetspartierna ställde det helt naturliga kravet att man först skulle godkänna 1997 års uppgörelse tappade man intresset från mp. Det är väl sådant som kallas uppriktig samarbetsvilja. Återigen, det krävs en majoritet som överlever eventuella maktskiften mellan blocken och som tar hänsyn till den energikrävande basindustrin och konsumenternas intressen, för leveranssäkerhet, trygghet och ett framtida energisystem som bär. Det gör vi, Finessen med den här uppgörelsen, slutligen, är att vi kan få alla att dra åt samma håll. Det finns många problem som återstår, men dem tar vi itu med direkt efter det att den här propositionen är "dunkad" i den här församlingen. Vi ser framtiden an med tillförsikt.
Fru talman! Lennart Värmby och jag har fört många debatter om energipolitik tidigare, så jag ska inte förlänga den här debatten med alltför många detaljer. Jag har ändå en fråga till Lennart Värmby: Varför vill Vänstern ha ett sådant här avtal? Vi har förstått att Vänsterpartiet vill förstatliga alla de här företagen. Då är det ju mycket lättare att genom ägardirektiv driva igenom sådant här på bolagsstämmorna. Varför vill Vänstern vara med på ett sådant här avtal när man ändå ska förstatliga företagen?
Fru talman! Jag både förstår Ola Karlssons fråga och förstår den inte. Det här är ju fråga om två vitt skilda juridiska enheter och intressenter, staten å ena sidan och kraftproducenterna å andra. Det har inte ett dugg med ägandet att göra. Det är samma lagar, regler och krav på miljösidan eller i detta fall en eventuell avveckling i framtiden av den kärnkraft som vi diskuterar ständigt och jämt. Vi kan lagstifta som vi gjorde med Barsebäck 1 och 2. Räkningen blev något dyr, tyckte vi. Vi kan försöka oss på den tyska metoden. Vi sätter oss ned och diskuterar med kraftproducenterna, som till stor del inte är statliga utan utlandsägda, och så kommer vi överens om en tidtabell för att komma loss ur beroendet av uranbränsle. Men det skulle inte förändras även om vi hade helstatliga företag. Man måste fortfarande ha ett avtal med dem. Jag förstår alltså inte riktigt finessen med frågan.

Fru talman! I går vid femtontiden kom energipropositionen till oss ledamöter i riksdagen, en vecka efter att valda delar av innehållet hade presenterats via medierna. Fru talman! Jag vet att det sedan gammalt finns riktlinjer för hur propositioner ska offentliggöras. De ska överlämnas till riksdagen, helst innan, men i alla fall åtminstone samtidigt som de offentliggörs. Jag är besviken över att regeringens och stödpartiernas trängtan efter att synas i medierna får överordnas riksdagens arbete och den demokratiska processen. Så, fru talman, till innehållet i propositionen. Det som är förslag i propositioner markeras i särskilda små rutor. Jag har här hittat totalt 36 rutor som borde innehålla förslag till konkreta beslut. Men det är för det mesta bara vaga inriktningsförslag som behöver utredas vidare. Hela 14 förslagsrutor handlar om pågående eller kommande utredningar. I fem rutor markerar man att inga förändringar behöver göras, och sex förslag kommer att presenteras i budgetpropositionen. Fru talman! Vi kristdemokrater kommer naturligtvis att utveckla våra synpunkter i en motion, men så mycket kan jag säga att det inte kommer att bli enkelt att ta ställning till det som finns i den här propositionen, för det är så luddigt. Det finns inte mycket av konkreta förslag som man enkelt kan säga ja eller nej till. Därför bör vi kanske här i dag ägna oss åt det som saknas i propositionen. Här finns ingenting om miljökonsekvensbeskrivning inför avvecklingen av kärnkraften, något som vi kristdemokrater hela tiden har krävt. Det är fastlagt i lag att när man t.ex. ska bygga en väg eller en fastighet krävs en MKB. Men när man ska stänga kärnkraftverk krävs den inte, trots att de klimatpåverkande utsläppen ökar. Vi har ju facit efter stängningen av Barsebäck 1, där vi har sett att importen av smutsig dansk kolkraftsel har ökat. Att utsläppen sker i Danmark påverkar klimatet på vårt klot precis lika mycket som om utsläppen hade skett i Sverige. Men regeringen, Centern och Vänsterpartiet sticker likt strutsen huvudet i sanden och vill inte veta, vill inte höra och vill inte ta ansvar för miljökonsekvenserna av sina förslag. Vi kristdemokrater anser att vi har en skyldighet att värna om allas vår miljö och inte föröda för kommande generationer. Därför kräver vi att förslag om stängning av kärnkraftverk ska föregås av en genomarbetad miljökonsekvensbeskrivning, dvs. en mycket mer omfattande och vetenskaplig analys än vad Energimyndigheten har redovisat i sina scenarier. I propositionen talas visserligen om en kontrollstation år 2004 och 2008 för utvärdering av klimatmålet. Men det handlar om utsläppstrenden i det befintliga energisystemet, inte om en miljökonsekvensanalys före beslut om stängning av kärnkraften. Om vi i Sverige menar allvar med allt tal om att vi ska minska koldioxidutsläppen är det som de tre partierna har gjort upp om inte trovärdigt utan närmast ansvarslöst. När är det tänkt att kärnkraften ska vara avvecklad? Det kunde Björn Rosengren inte svara på. Men vi har sett och hört i TV och läst i tidningar att om Björn Rosengren får bestämma blir det om 40 år, men om statsministern får bestämma blir det mycket tidigare. Jag tycker att det vore bra att här i kammaren i dag få ett besked från Centern och Vänstern. När vill ni att stängningen ska vara avslutad om ni får bestämma? Finns det någon enighet på den punkten? Klart är i alla fall att tidpunkten kommer att inträffa långt efter det att de politiker som har gjort upp, och för den delen de flesta av oss ledamöter i riksdagen, har lämnat den politiska arenan. Klart är också att man än en gång är beredd att binda sig i beslut som, fru talman, kommer att ge morgondagens politiker mycket stora bekymmer. I propositionen finns heller ingenting om de ekonomiska kostnaderna för avvecklingen av kärnkraften. Fru talman! Jag skulle vilja hänvisa till ett pressmeddelande med rubriken "Nu skjuter elpriserna i höjden". Där står följande: Det enda man med säkerhet kan säga att uppgörelsen mellan regeringen, Vänsterpartiet och Centerpartiet leder till är höjda priser och en försämrad miljö. Den här uppgörelsen går stick i stäv med LO:s strävanden att öka konkurrensen på elmarknaden och därigenom hålla låga elpriser. Så säger LO:s tredje vice ordförande i en kommentar till kärnkraftsuppgörelsen. Jag kan bara instämma i LO:s analys, dvs. höjda priser och en försämrad miljö. Vi kristdemokrater kräver att ett beslut om stängning också ska föregås av en ekonomisk konsekvensbeskrivning. Svenska folket och vårt näringsliv måste i rimlighetens namn få veta vad vi förväntas betala. Svenska folket måste också få veta hur de tre partierna har tänkt att den kärnkraftsel som försvinner ska ersättas. Enligt alla prognoser kommer den i dag så populära vindkraften att kunna svara för bara ett litet tillskott el men till höga kostnader. Dagens halva terawattimme kan kanske öka till 9-10 terawattimmar om 25 år, under förutsättning att vi får en bred folklig acceptans för de mångtusen vindkraftmöllor som då kommer att omge våra kuster. Min slutsats, fru talman, efter att i går kväll ha snabbläst propositionen, är att s, v och c sätter stor tillit till naturgas. Men man måste också fråga sig om det svenska folket vill att den utsläppsfria kärnkraften ska ersättas av fossilgas. Hur går det då med våra klimatåtaganden? Hur påverkar det den framtida miljön? Är det över huvud taget möjligt att avveckla kärnkraften med de kunskaper och tekniker vi känner till i dag utan att miljön, ekonomin och näringslivet skadas? Svensk Energi anser att avvecklingen av kärnkraften är det största hotet mot energiförsörjningen och tryggheten i vårt system. Utan kärnkraft är det enligt deras beräkningar svårt att få ihop till ens 140 år, dvs. den tidpunkt när kanske kärnkraften ska vara avvecklad om s och v får bestämma. Med samma ökningstakt i elförbrukningen som under de senaste decennierna skulle, enligt Svensk Energi, förbrukningen öka från dagens 150 till närmare 200 terawattimmar om 25 år. Även om ökningen av elförbrukningen avmattas något under de kommande åren ser ekvationen faktiskt nästan olöslig ut. Att elförbrukningen ökar är klart relaterat till ökningen av vårt välstånd. Utan stabil tillgång till el till rimliga priser kan vi inte förvänta oss att kunna leva det goda liv vi lever i dag och kunna behålla ett starkt och växande näringsliv. Ett växande näringsliv är en förutsättning för fortsatt välstånd. Fru talman! Den energipolitiska propositionen är en halvmesyr. Det saknas underlag för seriösa och hållbara beslut. Det är en proposition vars resonerande innehåll väcker fler frågor än vad den ger svar. Jag vill därför avsluta med tre frågor som jag förutsätter att s, v och c kan ge svar på i dag. För det första: När lägger ni fram en miljökonsekvensbeskrivning och en ekonomisk konsekvensbeskrivning så att vi i riksdagen och svenska folket kan få besked om vad kärnkraftsavvecklingen kostar miljön och plånboken? För det andra: Med vilka energislag vill ni ersätta den el som i dag kommer från kärnkraften? Där är propositionen mycket, mycket otydlig. För det tredje: Vilket år ska kärnkraften vara helt borta ur det svenska energisystemet? Någon mer precis uppfattning måste ni tre partier ha, annars förstår jag inte hur ni över huvud taget har kunnat diskutera.
Fru talman! Jag lyssnade med intresse på Inger Strömboms anförande, och jag noterade att hon inte berörde det jag kallar kärnan och det verkligt nya i propositionen, nämligen certifikaten. Att hitta fel och brister i olika förslag, Inger Strömbom, är faktiskt inte svårt. Jag skulle kunna lägga till några till till den lista Inger Strömbom räknade upp - utan att i och för sig godkänna hennes lista. Det verkligt intressanta är att vi med dessa certifikat försöker att öka andelen förnybar energi i det befintliga systemet. Jag uppfattar det så som att alla goda krafter, ända från den svenska basindustrin och in i kammaren, är överens om att det måste gå åt det hållet. Då föreslår vi en metod med dessa certifikat. De är marknadsanpassade och är menade att vara effektiva. De ska styra mot det billigaste förnybara energislaget. Inger Strömbom frågar då vilka energislag som ska in i systemet. Det är alltså de som blir certifikatgodkända. Inte minst med tanke på Anders Wijkmans eminent goda arbete på Europanivå inom energiområdet undrar jag om inte Kristdemokraterna, med förbehåll för fel och brister i propositionen i övrigt, principiellt skulle kunna ansluta sig till arbetsmetoden, verktyget, som certifikaten innebär. De är ett effektivt sätt att få in mer förnybar energi. Sedan kan vi träta om årtal och miljökonsekvensbeskrivningar.
Fru talman! Jag sade i inledningen att det var först i går eftermiddag och kväll som jag hade möjlighet att läsa de exakta skrivningarna i propositionen. Vi kristdemokrater kommer att lägga fram vår uppfattning och våra ställningstaganden i en motion. Vi kommer att få anledning att diskutera de förslagen i den debatt vi ska ha när betänkandet ska antas i kammaren. Jag är helt med på noterna när det gäller att fasa in mer av förnybar el. Det är det som alla partier i riksdagen är överens om. Sedan går jag inte här in i detalj på den modell som nu är föreslagen, men jag är säker på att också Lennart Värmby har noterat att det finns en stor skepsis till modellen bland de elproducenter som är närmast berörda. Och om man tittar på hur stor andel förnybar energi som man kan tänkas få fram kommer frågetecknen. Klarar man detta? Hur hårda ska kraven vara, och vad följer därefter? Hur dyrt blir det? Som jag sade väcker den här propositionen många frågetecken, men vi ska sätta oss ned och analysera det här ordentligt i lugn och ro och väcka en motion.
Fru talman! Det tackar jag för, Inger Strömbom. Det låter hoppingivande. Hela upplägget i den här propositionen handlar om att försöka åstadkomma en verkligt bred satsning åt rätt håll. Sedan kan man inom en sådan kraftsamling ändå vara oenig om väldigt mycket, men det är färdriktningen som är det intressanta och viktiga. Vi noterar exempelvis att de kommentarer som har kommit från industrihåll är försiktigt positiva. Inger Strömbom nämner den kritik som finns mot det här med certifikaten. Med en liten lätt överdrift skulle jag kunna säga så här: På samma sätt som vi inte kan fortsätta att dopa oss till den höga standard och det goda liv vi har genom att inte ta hänsyn till miljön måste nog miljövännerna och producenterna av förnyelsebar el inse att man inte kan dopa dem med feta skattepengar och stabila givna bidragsregler 20 år framåt i tiden. Det är frågan om att med marknadsmässiga villkor och effektivitet driva fram ett hållbart energisystem. Det är det som certifikaten syftar till. Jag är tacksam för den öppning som Inger Strömbom ger här för att den politiska majoriteten bakom själva metoden, verktyget, kan tänkas vidgas. Det skulle vara väldigt bra. Det skulle vara en styrka, inte minst när vi bearbetar Bryssel och Europa, att föra ut det här verktyget i det fortsatta arbetet med att fördubbla EU:s förnyelsebara andel i energisystemet, som bara är 6-12 %. 88 % återstår. Än värre är det i resten av världen. Det vore alltså bra om vi kunde kraftsamla kring en gemensam färdriktning.
Fru talman! Naturligtvis ska vi, som jag sade, satsa mer på förnybar el. Det behöver vi inte diskutera. Men jag skulle vilja fråga Lennart Värmby, som är representant för Vänsterpartiet, hur mycket naturgas ni har räknat in i den elproduktion som ska ersätta de stängda kärnkraftverken. Kan jag få svar på den frågan i dag är jag mycket tacksam.

Fru talman! Genom det samarbete som har förevarit mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet och som har resulterat i föreliggande proposition ges aktörerna på energimarknaden långsiktiga och fasta spelregler. Detta tycker jag är bra. Det är bra för producenterna av energi, och det är bra för oss konsumenter, oaktat om vi är små eller stora konsumenter. Det är således bra för hushållskunder likaväl som för industrikunder. Och den här uppgörelsen är, sist men inte minst, bra för miljön. Energiuppgörelsen innehåller många delar. Jag ska bara ta upp några som för mig är särskilt viktiga att ta upp i den här debatten. Vi tar för det första i propositionen initiativ till att bjuda in industrin för att diskutera en svensk variant, låt oss kalla det så, av den tyska modellen för att fasa ut kärnkraftselproduktionen i Sverige. Hur en svensk variant av ett sådant avtal som vi hoppas ska kunna komma till stånd ska se ut kan vi inte svara på i dag, och vi vill heller inte uttala oss om det. Det skulle ju innebära onödiga låsningar från vår sida. Det vill inte vi ikläda oss när man går in i en förhandling. Den tyska modellen kan jag däremot uttala mig om. Den innebär i korthet att en total produktionsmängd, baserad på de kvarvarande reaktorernas livslängd, fastställs. Denna får fördelas fritt mellan de kvarvarande reaktorerna. Industrin tar på sig att ersätta bortfallet av den kärnkraftsproducerade elen med en ny produktion av annan sort, främst förnybar sådan. I sammanhanget ska det också påpekas att slutåret för kärnkraftsproducerad el i Sverige, 2010, försvann i och med energiöverenskommelsen 1997. Något nytt slutår fastställs inte i den här propositionen, utan slutåret kommer med den här modellen, som vi initierar, egentligen att avgöras av industrin utifrån hur man väljer att fördela den produktion som man är berättigad till över tiden. Vi är övertygade om att omställningen av det svenska energisystemet på det här sättet kommer att ske på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt, bl.a. därför att uppgörelsen är bred. Den är gjord över blockgränserna. Vi kommer för det andra, för att ta en annan punkt som jag tycker är viktig, att arbeta för att vi ska få ett system med effekthandel i Sverige. Detta tycker jag är särskilt intressant för den i sammanhanget omdiskuterade elintensiva industrin, som lite frankt uttryckt, kan tjäna pengar på att sälja tillbaka kontrakterad energieffekt till systemen när vinsterna på detta är större än vinsten på själva produktionen. För det tredje skulle jag återigen vilja ta upp det här med gröna certifikat. Vi inför ett system med gröna certifikat för att öka andelen av det förnybara i vårt energisystem. Certifikatsystemet innebär att systemet som sådant blir konjunkturoberoende såtillvida att de stöd som behövs för att vi ska få in mer av det förnybara i energisystemet inte avgörs av hur det står till med statens utgiftstak. Det är därtill kostnadseffektivt, dvs. det billigaste och mest effektiva byggs ut först. Det kallar jag för att ta vara på marknadsekonomins bästa delar. Därtill stimulerar ett sådant här system med gröna certifikat teknikutveckling. För det fjärde, fru talman, tillförs i propositionen resurser till det arbete som redan är i gång inom energieffektiviseringssektorn. Framför allt handlar det om att tillföra resurser för att vi ska informeras, vi som är konsumenter, och det är vi ju alla. Det handlar om att tillföra resurser för utbildning och om upphandling av energieffektiviseringsteknik och därtill om rådgivning - bl.a. handlar det om pengar till kommunala rådgivningsbyråer. Detta tycker jag är synnerligen viktigt. Ur miljösynpunkt är ju den bästa kilowattimmen den som inte har använts. Fru talman! För det femte, och avslutningsvis, skulle jag vilja nämna några ord om kraftvärmebeskattningen. Den kommer att reformeras. Samtidig produktion av värme och el är miljö och energimässigt effektiv, detta oavsett bränsle. Med den ökade produktionen, som jag är övertygad om att vi kommer att få se i Sverige i och med denna reform som initieras i propositionen, kommer vi att kunna minska och minimera den kraftimport som vi i dag stundtals har från våra grannländer. Biokraftvärmen kommer i sammanhanget att kunna konkurrera med naturgasen, fossilgasen, genom certifikatsystemet. Det innebär alltså att biobränsleomsättningen i Sverige kommer att öka väsentligt om den här reformen genomförs. Det gläder mig särskilt, eftersom det därtill gynnar sysselsättningen och kanske gör det på de mest utsatta områdena och orterna i vårt land. Allra sist vill jag påpeka att det här tillskottet innebär att vi på ett lättare sätt kan kompensera energioch effektbortfallet för att kunna underlätta en snabb stängning av Barsebäck 2.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Eskil Erlandsson. I propositionen redovisas att "kärnkraften skall ersättas med effektivisering av elanvändningen, konvertering till förnybara energislag samt miljömässigt acceptabel elproduktionsteknik". Vad är miljömässigt acceptabel elproduktionsteknik? Är det gas? Är det olja? Är det kol? Är det en kombination av dessa? Är den skitiga danska och tyska kolkraften miljömässigt acceptabel elproduktion? Den importeras nu för att ersätta Barsebäck 1 och kommer att behövas ännu mer för att ersätta Barsebäck 2.
Fru talman! Ola Karlsson låter som en grammofon från 70-talet. De här sakerna har vi, Ola Karlsson, repeterat och tagit upp ganska många gånger i kammaren. Vi ska ersätta den smutsiga produktion av el som nu bedrivs i Sverige och i våra grannländer. Vi måste göra det med det som är förnybart. Vi ska göra det med det som kommer ifrån de biokraftkällor som vi känner till, med det som vinden ger och genom effektivisering av den redan utbyggda vattenkraften. Där finns mer att göra. Jag ser de system som vi initierar i propositionen som en möjlighet att ytterligare slå ut det som vi stundtals får in från våra grannländer och som inte alltid är särskilt rent eller bra för miljön. Vi initierar ett certifikatsystem som blir giltigt även för biokraftvärmeverken.
Fru talman! Först måste jag rätta Eskil Erlandsson: Jag är inte så ung så jag kommer från 70-talet. Jag är född på 60-talet. Poängen med min fråga är att Eskil Erlandsson själv skriver under på att kärnkraften ska ersättas också med annat än förnybara energislag. De tre delar som nämns i propositionen och som Eskil Erlandsson skriver under på är för det första sparande och effektivisering, för det andra övergång till förnybara energislag och för det tredje miljömässigt acceptabel elproduktionsteknik. Det innebär att den miljömässigt acceptabla elproduktionstekniken inte är det samma som förnybara energislag. I så fall hade bara de två första delarna behövts. Den miljömässigt acceptabla elproduktionstekniken är någonting annat än förnybara energislag. Det skriver Eskil själv under på i propositionen. Jag vill då fråga: Vad är det? Är det gas? Är det kol? Är det olja? Det är per definition inte vind, sol eller biobränsle, för de ryms inom den andra delen. Vad är det då? Är det gas? Är det kol eller olja? Ett annat skäl till att jag frågar är att en av de stora effekterna av den reformerade kraftvärmebeskattningen, som jag i övrigt tycker verkar positiv, är att den gynnar fossila bränslen på biobränslenas bekostnad. Det öppnar för mer gasanvändning i Ängelholm, i Lund och några andra ställen. Det öppnar för byggandet av ett gaskraftverk i Göteborg. Därför ställer jag frågan: Vad menar Eskil ingår i den miljömässigt acceptabla elproduktionstekniken? Är det gas? Är det kol? Är det olja?
Fru talman! Det certifikatsystem som införs innebär att vi främjar det som är uppräknat i propositionen under rubriken "Certifikatsystemet". Det handlar om det som kommer från biobränslen, det som kommer från vinden och det som kommer från vattenkraften i Sverige. Vi förbjuder ingenting - vi främjar, Ola Karlsson. Jag är övertygad om att de incitament som finns för främjande av de förnybara energislagen ytterligare kommer att slå ut det som varken Ola Karlsson eller jag tycker om, nämligen de fossilbränslebaserade energislag som vi till en del fortfarande använder i Sverige. Jag hoppas att både Ola Karlsson och jag vill minimera dem. Den här propositionen är inriktad på marknad och främjande och inte på förbud och lagstiftning.
Fru talman! Jag ska fortsätta på Ola Karlssons spår. Vi får inte något riktigt svar på frågan vad det är för energislag som inräknas i de miljömässigt acceptabla energislag som ska finnas förutom de energislag som ingår i certifikatsystemet. Jag vill ställa en konkret fråga till Centerpartiet och Eskil Erlandsson, som ju tillhör ett parti som brukar försöka värna om miljön: Hur mycket fossilgas, Eskil Erlandsson, måste till för att ersätta kärnkraften när de energislag som ingår i certifikatsystemet inte räcker till?
Fru talman! Vi främjar viss produktion i den här propositionen. Vi ger incitament för aktörerna på marknaden att använda sig av de förnybara energikällorna genom det certifikatsystem som introduceras i och med den här propositionen. Jag är alldeles övertygad om att såväl producenter som konsumenter av elenergi i Sverige kommer att ta till vara detta instrument som vi nu lägger i handen på aktörerna. Många företag miljöcertifierar sig och vill framstå som ett föredöme gentemot andra. Producenterna är intresserade av att sälja en vara som är bra inte bara för ekonomin utan också för miljön. Det system som introduceras är tillåtande, inte förbjudande. Det ger möjligheter för marknadens aktörer. Jag trodde att Kristdemokraterna skulle tycka att det här var bra och inte kritisera oss för det. Jag trodde att de liksom Moderaterna var ett marknadsliberalt parti.
Fru talman! Eskil Erlandsson säger att både producenter och konsumenter kommer att anstränga sig. Det är jag alldeles övertygad om. Jag tycker att det är bra att vi anstränger oss. Men jag är inte övertygad om att de volymer el som vi kommer att kunna få fram inom certifikatsystemet kommer att räcka. Ytterligare energi måste tillföras någonstans ifrån. Eskil Erlandsson svarade inte på Ola Karlssons fråga. Är det kol, är det olja eller är det fossilgas som ska tillföras? Jag upprepar min fråga: Hur mycket fossilgas anser Centerpartiet att det behövs för att vi ska kunna producera den mängd el som behövs i framtiden?
Fru talman! Vi har delar av ett gasnät utbyggt utefter syd och västkusten. Vi har detta gasnät. Det tycker vi i Centerpartiet att vi ska använda. Det tror jag att övriga delar av riksdagen också vill. Vi är inte intresserade av eller villiga att understödja någon ytterligare storskalig introduktion av naturgas i vårt land. Vi är intresserade av att främja produktion av el i Sverige med förnybara produktionsmetoder. Detta gynnas i sin tur av det certifikatsystem som vi implementerar i Sverige i och med framläggandet av den föreliggande propositionen.

Fru talman! Den här propositionen fick vi sent i går eftermiddag, som sagt, och natten har tillbringats i sällskap med den. Allt kanske inte är riktigt genomläst, men i alla fall. Vid en första genomläsning ser man att den här propositionen är minst sagt luddig, nästintill en luftpastej. Det är väldigt få skarpa förslag. Det finns utredningar, och man ska återkomma. Också i de delar där t.ex. Lagrådet sagt att regeringen inte kan lägga fram förslag ska man återkomma. Låt mig i alla fall kommentera en del saker. Vi liberaler anser att en rationell energipolitik bäst främjas genom en fri energiproduktion. Staten ska uppställa krav beträffande hälsa, säkerhet och miljö, kontrollera att kraven uppfylls samt främja forskning och utveckling. Staten ska däremot inte förbjuda någon specifik teknik för energiproduktion om den uppfyller nämnda krav. Den politiska styrningen av energiproduktionen måste förändras. Valet av energiproduktion ska inte träffas genom politiska beslut. Konsumentstyrning och marknadsekonomi ska råda inom de ramar miljökraven sätter. Det innebär att alla typer av produktionsanläggningar för energi ska tillåtas, förutsatt att de uppfyller kraven. Folkpartiet anser att de energipolitiska riktlinjer som antogs 1997, som i allt väsentligt bygger på folkomröstningen redan 1980 och som nu fullföljs av de partier som står bakom den här propositionen skadar Sverige som industri och miljönation. Särskilt allvarlig, fru talman, är den förtida avvecklingen av kärnkraften. Miljön skadas, och det kommer att bli svårare för företag att utvecklas som kan skapa fler jobb. Resultatet blir att elpriserna kommer att stiga och att hela samhällets energiförsörjning hotas vid stark kyla eller vid avbrott i någon del av elnätet. Svenska Kraftnät får i ren desperation upphandla effekt och teckna avtal med företag om att hålla nere konsumtionen vid kallt väder, samtidigt som svenska folket får damma av sina vedspisar och kaminer för att hålla värmen. Så borde det inte vara i Sverige år Elförbrukningen i Sverige har dessutom ökat år från år. Beräkningar från Energimyndigheten tyder också på att ökningen av förbrukningen kommer att fortsätta framöver. Detta gäller såväl i Sverige som i övriga Norden, liksom i övriga världen. Vi i Folkpartiet anser att kärnkraften bör utnyttjas under hela sin tekniska och ekonomiska livslängd. Vi har därför sagt nej till den förtida stängningen av Att stänga kärnkraft, fru talman, är dyrt. Beräkningar från Riksdagens utredningstjänst i samband med beslutet om stängningen av Barsebäck 1 visar att nuvärdet av statens kostnad enbart för stängningen av denna reaktor uppgår till över 8 miljarder kronor. Någon som helst redovisning av kostnaderna för stängningen av den andra finns inte. Nej, fru talman, först efter det att hela Barsebäcksverket är stängt ska en uppföljning av elpris, investeringar, miljöpåverkan och sysselsättning genomföras. Detta är en bakvänd ordning, precis som det här med god kvalitet på el som vi beslutade om för några dagar sedan i denna kammare. Vi har lagstiftat om saker vi faktiskt inte vet vad de kommer att innehålla. I dag är det inte lönsamt att bygga ut kärnkraften. Utbyggnadsfrågan är därför inte aktuell i dag. Men i ljuset av de växande hoten från utsläpp av växthusgaser vill vi i Folkpartiet inte utesluta en framtida utbyggnad av kärnkraften - naturligtvis under förutsättning att riksdagens stränga krav på hälsa, säkerhet och miljö är uppfyllda. Fru talman! Vi ska återkomma i en särskild motion med slutliga ställningstaganden, men jag vill ändå göra några kommentarer i övrigt. När det gäller gröna certifikat tycker jag att det verkar dyrt, krångligt och påtvingat med viten som följd om man inte uppfyller det som regeringen vill. Lagrådet säger t.ex. att man nu inför en betydande administration. Lagförslaget är inte färdigt. Beredningen verkar ha skett under sådan tidspress att man inte hunnit bereda lagförslaget tillräckligt, och Lagrådet vill att regeringen ska återkomma med ett bättre förslag. Jag instämmer. Vad gäller sanktionssystem har vi redan för ett år sedan här i riksdagen bett regeringen att skyndsamt återkomma med ett sådant som skulle underlätta för oss konsumenter att byta elleverantör. Det gjorde man inte. I förra veckan beslutade vi att regeringen skulle återkomma utan ytterligare tidsspillan. I dag säger regeringen, fru talman, att detta inte är aktuellt. Det ska först utredas igen. Icke godkänt, Björn Rosengren, icke godkänt! Sedan har vi detta med att stänga Barsebäck 2 och avveckla kärnkraften. Vad säger då Energimyndigheten om detta? Låt mig läsa helt kort ut propositionen: "När det gäller elproduktion görs bedömningen att det sammantaget finns risk för en brist på elenergi i Norden under torrår. När det gäller effektbalansen konstateras att vid en längre tids kyla kan ett kraftigt effektunderskott uppstå i Sverige. Det är framför allt i Syd och Mellansverige som risken för effektbrist är som störst." Vidare står det: "Då denna el inte produceras i Sverige påverkas inte de svenska utsläppen av koldioxid. Däremot kan utsläppen öka i det land där elproduktionen sker." Det var väl ett understatement. Avslutningsvis skriver man: "Under ett torrår skulle importen i scenarierna för år 2005 enligt Energimyndighetens rapport framför allt komma ifrån Tyskland och Danmark, vilket skulle medföra ökade utsläpp på ungefär 4-6 miljoner ton koldioxid, beroende på om Barsebäck 2 drivs vidare eller ej." Jag upprepar, fru talman: Enligt Energimyndighetens rapport skulle utsläppen öka med 4-6 miljoner ton koldioxid. Hur rimmar detta med Kyotoavtal och annat? Fru talman! Att avveckla kärnkraften gagnar varken miljön, ekonomin eller jobben. Att ta beslut om detta i dag är fullständigt orealistiskt och faktiskt inte genomförbart. Naturgas, stora vindkraftverk som stör miljön på ett hittills outrett sätt samt import av olje och kolbaserad energi - det blir Sveriges framtid om regeringen får råda. Jag hoppas att svenska folket får reda på detta före valet i höst. Fru talman! På valnatten 1998 utropade Göran Persson glatt: Vi fortsätter regera! Det står oss svenskar dyrt - för jobben, för konsumenterna och för miljön.
Fru talman! Eva Flyborg fortsätter den borgerliga sidans uppräkning av fel, brister och snubblanden vad gäller energipolitiken. Eva får ursäkta, men jag tycker att hon uppehåller sig vid kommatecken. Här gäller att förändra en struktur uppbyggd under mer än hundra år, en mycket storskalig sådan med enorma miljardinvesteringar. För de energislag som vi nu är mest beroende av, dvs. kärnkraft och vattenkraft, har skattekollektivet fått stå för mycket stora grundinvesteringar en gång i tiden. Kan vi inte vara överens om att i detta enorma system försöka få in mer förnybart? Då uppstår frågan hur vi gör det. Eva Flyborg talar om stigande elpriser. Samtidigt kan vi notera att den miljöskuld som belastar Sveriges och jordens balanskonto ständigt stiger. Återigen: Hur ska vi då få in det förnybara? Nu kommer vi som något av pionjärer, i framkant i Sverige, med de här certifikaten. Eva Flyborg hänvisar då till något remissyttrande om att de skulle leda till mycket kostsam och byråkratisk administration. Men faktum är att vartenda vindkraftverk, vartenda småskaligt vattenkraftverk och andra som i dag har bidrag som går via skattsedeln, via budgeten, redan är registrerade. De finns redan inne i byråkratin. Det vill alltså inte till något större tillskott för att administrera just certifikathandeln, som också är marknadsanpassad. Jag trodde i min enfald att jag som vänsterpartist skulle bli kritiserad för marknadsanpassning. Nu finner jag till min förvåning att jag är tvungen att kritisera ett liberalt parti för att gå emot ett marknadsinriktat system för att få in förnybar energi. Släng inte ut barnet med badvattnet! Ni kan vara emot allt det här med kärnkraften osv. i propositionen, men just själva metodiken, själva verktyget gröna certifikat, tycker jag är en lysande affärsidé som borde introduceras i fler länder. I Tyskland ger man väldigt höga fasta bidrag till exempelvis vindkraft. Man bygger t.o.m. där vindkraftverken står i lä därför att det är så lönsamt. Det kan ju inte vara en vettig hantering.
Fru talman! Det var en lång fråga. Jag kan svara ganska kort. Hur ska vi komma till rätta med miljöskulden? Ja, förmodligen inte, Lennart Värmby, genom de här certifikaten. Lennart Värmby sade att någon remissinstans hade avfärdat detta. Tack och hej, leverpastej! Lagrådet är väl inte vilken remissinstans som helst. På två sidor i propositionen kan Lennart Värmby läsa hur man noggrant går igenom detta lagförslag och underkänner det i nästintill alla delar. Jag slänger inte ut något barn med badvattnet, men jag vill ha ett konkret och bra - och lagligt, tack - lagförslag som inte innebär en betydande administration, som man säger, och som inte är interimistiskt till sin utformning. Man tror alltså att vi kommer att behöva ändra det så fort vi har fattat beslutet. Det ska inte vara en lag som har beretts under en sådan tidspress att man egentligen inte har gått igen alla frågeställningar, osv. Förslaget ska gå tillbaka, säger Lagrådet, och det säger också jag. Jag är inte på de anklagades bänk, Lennart Värmby. Ni presenterar ett förslag, och jag har precis som Lagrådet kritiska synpunkter på detta förslag. Kom tillbaka med ett bättre förslag så kan vi diskutera det.
Fru talman! Jag tolkar Eva Flyborg på det sättet att det finns brister med certifikaten men att Folkpartiet i princip är berett att köpa själva affärsidén, om man säger så. När det gäller återremissen från Lagrådet var det en miss. Man hade inte seriekopplat lagförslaget med andra lagstiftningar som berörs, handel med värdepapper, skatteregler och sådant. Men det är mer eller mindre en transportsträcka att inlemma den i den delen. Det gäller här själva grundidén. Eva Flyborg tog också upp kritiken mot användning av fossilbränslen. Göteborg Energi har tryckt på mycket hårt för att just kraftvärme oavsett bränsle, i detta fall naturgas, ska likställas så att det blir effektivare. Eva Flyborg kommer väl från den valkretsen. Det är samhällsekonomiskt och miljömässigt bra om man nu ändå har naturgas att inte bara elda för värme eller kondenskraftproducerad el. En sådan förändring har vi också med i propositionen. Det gör att vi i det befintliga systemet likställer exempelvis naturgasen. Därmed skapar vi en effektivisering inom befintliga ramar som tränger ut smutsigare kolkraft från Danmark och Tyskland. Även det måste väl ändå Folkpartiet bejaka, hoppas jag.
Fru talman! I den mån som befintlig naturgas ersätter olja och kol är det bättre. Det är inte bra, men det är bättre. Detta är dock, fru talman, egentligen en detaljfråga i hela den stora propositionen. Faktum kvarstår, Lennart Värmby. Ni lägger tillsammans med regeringen ett förslag där vi ska byta ut och fasa ut väl fungerande, lönsam, svensk, säker, miljövänlig kärnkraft mot smutsig import av olja, kol och gas. Vi har tidigare i debatter bl.a. tagit upp statliga Vattenfalls härjningar i Tyskland. Man flyttar byar med människor, gravar, osv. för att bryta smutsig brunkol. Det är i verkligheten regeringens politik, inte drömmarna om saker som inte finns att ersätta kärnkraften med. Detta är tyvärr en luftpastej av stora mått. En kärnkraftsavveckling är inte realistisk med den här bedömningen av t.ex. biobränslen och annat.

Fru talman! Så har då Socialdemokraterna, Vänstern och Centern lagt fram sin energiproposition. Den är ett diffust hastverk. Den är till för att låsa frågan inför valet. Den är ett maktpolitiskt redskap. Den är till för att möjliggöra olika regeringsbildningar och konstellationer efter valet. Det är tredje gången Centern sviker kärnkraftsavvecklingen. För Vänsterns del är det andra gången. Varför är det denna informationsordning? Varför läcker man ut detaljer i förväg utan att ge helheten så att propositionen presenteras i pressen på ett felaktigt sätt? Varför har man så bråttom? Borde inte Lagrådets anmärkningar ha åtgärdats? Uranbrytningen innebär stora faror vad gäller både strålning och andra föroreningar. I Sverige ville vi inte ha uranbrytning. Vi sade nej till det i kommunala folkomröstningar. Uranbrytningen orsaker cancerfall i de länder vi importerar uran från. När det gäller driften har vi dåligt underlag om säkerheten. Ingen ordentlig säkerhetsanalys är gjord sedan 1979. Nu tillsätts en säkerhetsutredning. Men borde inte den ha varit klar innan regeringen börjat förhandla med industrin? Kravet på en ny utredning har funnits sedan 1988, då det visade sig att Oskarshamn 2 var mycket farligare än vad det borde vara. Risken för en härdsmälta i kärnkraftverket Oskarshamn 2 är 25 gånger högre än ägaren Sydkrafts eget säkerhetsmål, och Barsebäcksreaktorn har låg säkerhet. Varför har denna utredning dröjt så länge? Varför är den inte klar nu? Den ska vara klar den 1 oktober 2003. Det underlaget borde regeringen haft när den går in i detta. Jag anser också att vi borde ha miljömått på kärnkraften. Hur många bequerelsekunder blir en kilowattimme upphov till? Hur många cancerfall i länderna som vi köper uran från ger en kilowattimme upphov till? Vi vet också att det är betydande strålning i normal drift. Avfallsfrågan är ännu inte löst. Processen ger upphov till kritik. Egentligen är acceptansen avgörande och inte säkerheten. Vi är mycket kritiska till att regeringen, Centern och Vänstern har använt sig av möjligheten att avveckla med marknadsmekanismer. Det har visat sig att just marknadsmekanismer är ett effektivt sätt att avveckla. Finansdepartementet har också fått ett brev från Vattenfall där man vädjar om att kärnkraftsskatten ska tas bort. Man skriver: Om inte kärnkraftsskatten snabbt reduceras kommer den att leda till en förtida avveckling av ett eller flera kärnkraftsaggregat med påföljd att elpriserna stiger. Med kraftigt reducerad kärnkraftsskatt kommer den befintliga kärnkraften däremot att bli klart lönsam. Regeringen, Centern och Vänstern hade alltså en väg att välja som verkligen skulle ha inneburit en avveckling. De valde att inte ta den. Varför? Att ta bort kärnkraftsskatten förefaller vara regeringens öppningsbud till industrin tillsammans med Rosengrens uttalande om en avvecklingstid på 30-40 år. Det skulle betyda en drifttid på ungefär 60 år. Det är en lång drifttid för en reaktor. Dessa öppningsbud är inte signaler till avveckling utan till motsatsen. De är signaler till att kärnkraftverken lugnt kan göra sina renoveringar, eftersom de kommer att betala sig. Skattens nuvarande nivå är ett resultat av en uppgörelse mellan Miljöpartiet, regeringen och Vänstern om en grön skatteväxling. Överväger regeringen, som näringsministern har antytt, att bryta den uppgörelsen? Nytillskottet är mycket viktigt. Här sätter man i propositionen en nivå på 10 terawattimmar i stället för 25 terawattimmar, som man borde ha satt om man följde EU:s rekommendationer för vad Sverige bör producera av förnybar energi år 2010. Man valde att lägga sig på mindre än hälften av det. De 10 terawattimmarna kan dessutom täckas i stort sett av byte av bränsle i kraftvärmeverken. Enligt Energimyndigheten finns det 14 terawattimmar per år som kan täckas av bränslebyte. Till år 2010 behövs alltså ingen tillkommande energi, utan de 10 terawattimmarna täcks av bränslebyte i kraftvärmeverk. Även om målet blir 15 terawattimmar till år 2015 krävs inga stora tillskott av ny energi. För att byte av bränsle ska ske får inte skillnaden mot att elda med kol och olja i kraftvärmeverken bli för liten. Då finns risken att det inte sker ett byte. Förutsatt att bränslebyte blir lönsamt som planerat kommer i stort sett ingen ny kraft till år 2010, eftersom bränslebyte blir det billigaste sättet och kan stå för omställningen ända upp till 14 terawattimmar. För att få ett tillskott som kan täcka konsumtionsökningen och ersätta kärnkraft skulle alltså målet 25 terawattimmar ha behövts. Nu väljer regeringen, Centern och Vänstern att ligga på en skamligt låg nivå för förnybar el, mindre än hälften av vad EU anser att vi bör ha. Sverige har tydligen backat helt från tankarna om att vara ett miljöföredöme i EU och lägger sig bak i svansen. Om vi skulle ha avvecklat kärnkraften, som tanken var, hade vi behövt göra någonting åt energisystemet. Om kärnkraften ska avvecklas måste den ersättas med effektivisering, elanvändning och konvertering till förnybara energislag och miljöacceptabel elproduktionsteknik. Men grunden för en lyckad omställning är att marknaden fungerar. Det är A och O. Därför är det så anmärkningsvärt att regeringen inte visat någon lyhördhet för de signaler som tyder på att elmarknaden inte fungerar bra. På producentsidan svarar endast tre kraftproducenter för nästan all produktion i Sverige, samtidigt som det finns betydande konkurrensfördelar för stora nationella producenter. På konsumentsidan är läget bedrövligt. Det känner många till som har försökt byta elleverantör till sin privata lägenhet eller villa. Problemet i ett nötskal är att de konsumenter som använder mycket energi och vid fel tid, dvs. när det är kallt och systemet är hårt belastat, subventioneras av de övriga konsumenterna på elmarknaden. Det är faktiskt så. Det här är förklaringen till att nästan alla nybyggda hus utanför fjärrvärmenäten byggs med direktverkande elvärme: Installationen av direktverkande elvärme är mycket billig, och driften är billig, eftersom den felaktiga konsumtion som blir följden bekostas av övriga konsumenter. Det här sker samtidigt som regeringen betalar ut dryga bidrag till dem som konverterar från direktverkande el till ett annat system. Det hela blir smått absurdistiskt. På baksidan av valsedeln i kärnkraftsomröstningen stod det att man skulle förhindra direktverkande el i ny bebyggelse. Det är bra att Boverket nu får i uppgift att titta på det här, men visst borde man ha fått det för 22 år sedan! Visst är det anmärkningsvärt att det har dröjt så här länge! Hade vi ett effektivt marknadssystem så kanske det inte över huvud taget skulle behövas. Då skulle den här saken lösa sig ändå. Trots att vi har en sådan imperfekt marknad gör Konkurrensutredningen bedömningen att konkurrensen fungerar bra. Lägg märke till brasklappen: förutsatt de institutionella förutsättningar som råder på marknaden. Problemet är att de institutionella villkoren inte alls skapar förutsättningar för en omställning av energisystemet. Det saknas mekanismer som säkerställer balans mellan utbud och efterfrågan, och det har resulterat i att staten tvingas upphandla ytterligare kapacitet när det behövs. För att marknaden ska fungera måste konsumenterna i mycket högre grad medverka i prisbildningen och handeln. Konsumenterna måste få riktiga prissignaler och kostnadsincitament. Det finns inte med nuvarande system över huvud taget. Omställningen måste naturligtvis innefatta timregistrerande mätning för konsumenter på något sätt, i någon ända. Det måste också finnas ett incitament för investeringar, och sådana mekanismer saknas på den nuvarande marknaden. Kjell Larsson har pratat om EU:s miljömål, och han har sagt om det att det måste finnas konkreta mål för att åtgärda ohållbara trender. Programmet måste vara skarpt, tydligt och uppföljningsbart, och det måste finnas mål och tidtabeller. Inget av detta gäller energipropositionen. Larsson har rätt, men inget av detta gäller denna proposition. Den är luddig, oklar, oambitiös och rentav skandalös både vad gäller kärnkraftsavvecklingen och målen för förnybara energislag. Vi hade velat delta i utformningen av propositionen, men det gick inte eftersom vi avkrävdes att acceptera att det inte skulle finnas något slutår för kärnkraftsavvecklingen. Observera att det nu inte handlar om årtalsexercis längre. Nu handlar det om "inget slutår". Det är en avsevärd skillnad. Av våra kontakter med industrin och kärnkraftsproducenterna har det framgått klart att utan slutår tror man inte på avveckling utan planerar fortsatt drift under lång tid, och det är vad som sker nu. Vår slutsats är att avvecklingen är inställd. Den här propositionen, liksom många tidigare, går ut på att avföra frågan från dagordningen inför valet och underlätta för olika konstellationer för regeringsbildning. Det är också därför som Vänstern och Centern snällt har anpassat sig till en icke-avveckling. Ytterligare en gång i raden är deras retorik bara retorik. Chansen till makt efter valet är det som har avgjort deras ställningstaganden.

Fru talman! Man vet inte om man ska skratta eller gråta, Ingegerd, när man hör din litania. 3-2 står det till Centern mot Vänsterpartiet i svek. Jag skulle vilja påstå att Miljöpartiet slår oss med hästlängder, för ni begår ett oavbrutet svek. Det är en himla tur för miljörörelsen och andra att Centern och Vänsterpartiet vill smutsa sina händer med att försöka bygga en hållbar vägbank in i framtiden. Hittills har vi kärnkraft och fossila bränslen som dominerar, framför allt fossila bränslen, i energiförsörjningen i världen och i Europa. Vi försöker nu bygga denna vägbank med de här certifikaten. Den idén kommer ju faktiskt från De gröna nere i Tyskland. Har ni inga förbindelser i er isolationism här uppe i Norden? Själva affärsidén kommer alltså från När vi då försöker införliva detta för att öka andelen förnyelsebart - man må kritisera andra delar av propositionen hur mycket som helst - har vi ju ingen hastighetsbegränsning, nedåt alltså, dvs. minst 10 25 terawattimmar förnyelsebar el i Sverige ingick de outbyggda älvarna uppe i Norrland. Det är inte bara sportfiskarna som tycker att de är värda att bevara. Det finns alltså anledning att ha lite kritisk distans till EU:s direktiv ibland. Certifikaten är det ju det verkligt nya i den här propositionen. Jag skulle vilja höra klart och tydligt att själva affärsidén ändå tilltalar Miljöpartiet. Sedan må ni tycka att målsättningen är för klen och för mager.
Fru talman! Kärnkraftsavvecklingen i Tyskland har inte föregåtts av någon folkomröstning som har lovat kärnkraftsavveckling för 22 år sedan, som här i Sverige, så utgångspunkterna är ganska olika, måste man säga. Orsaken till att det över huvud taget blev något avtal är att De gröna ingår i regeringen där, och kärnkraftsbolagen insåg att om de inte gick med på någonting skulle det bli värre för dem än om de gick med på lite grann. Vi har aldrig varit några starka anhängare av det tyska avtalet och har därför inte ansett att det borde vara en målsättning för Sverige att gå samma väg. Men det är ju klart bättre än det regeringen, Vänstern och Centern har åstadkommit i den här propositionen. För övrigt vill jag gärna säga att detta att kärnkraften ersätts av kolimport från Danmark är rent nys.
Fru talman! Vi vet ju inte om tyskarna blir först med att stänga sin sista reaktor eller om vi blir det. Vi har anammat en idé och ett upplägg om ett avtal. Vi ska sätta oss ned nu och resonera med berörda parter för att klara av den delen. Om andelen förnyelsebart i ett system ökar, minskar eller är konstant är ju inte ointressant. Jag vill återigen ställa min fråga till Ingegerd Saarinen: Är inte själva grundidén med de här certifikaten ett bra verktyg inför framtiden? Skulle ni inte, i stället för att gnälla och skälla, åtminstone kunna ge ett litet berömmande ord om att vi inte är helt dumpade och inte oavbrutet begår svek mot det förnyelsebara? Vi ger ju här en verksam metod för att öka andelen förnyelsebart. Visst är det väl värt en stjärna i boken och kanske förtur upp till pärleporten så småningom? Kan inte Ingegerd Saarinen säga någonting positivt utan bara komma med kritik?
Fru talman! Jag har nyss berättat hur det ligger till: Det finns inte alls några garantier för att det blir något förnyelsebart före 2010 av det här. Det gäller då tillkommande energi för att ersätta kärnkraft. Den kan mycket väl ersättas i stort sett enbart av bränslebyten i befintliga kraftvärmeverk. Det är väl ingen hög ambition som ni då har för utbyggnad av förnyelsebart, om det faktiskt inte blir någon utbyggnad alls.
Fru talman! Jag har begärt ordet av två skäl. För det första vill jag göra några påpekanden eftersom jag anser att Ingegerd Saarinen i det här fallet inte bara är en dålig lyssnare utan också har läst på dåligt. Ingen av oss som varit uppe och försvarat den här propositionen har sagt vad den svenska varianten av ett tyskt avtal möjligen skulle kunna tänkas innehålla. Vi vill inte skapa låsningar inför de diskussioner som vi ska gå in i. Ingegerd Saarinen lägger ord i munnen på oss, och det tolererar icke jag. För det andra hävdar Ingegerd Saarinen att vi i och med framläggandet av den här propositionen avhänder oss möjligheten att använda marknadsmekanismen. Det enda som vi resonerar om i propositionen är att vi ska använda marknaden. Jag kan i och för sig förstå om Ingegerd Saarinen skulle kritisera att vi använder oss av marknaden. Det är ju något mer förvånansvärt att de andra s.k. borgerliga partierna har kritiserat oss för att vi använder marknaden, men det är en annan sak. För det tredje skulle jag apropå det tidigare replikskiftet vilja fråga: Tycker Miljöpartiet och Ingegerd Saarinen att det är bra eller att det inte är bra att vi främjar förnybart i energisystemet genom att använda modellen med gröna certifikat?
Fru talman! Vi har varit med på idén om gröna certifikat. Denna idé är behäftad med åtskilliga problem, men vi har varit med på själva idén och hoppas att problemen skulle gå att bemästra i ett samarbete som vi då tänkte vara med i. Det blev inte något sådant samarbete, och problemen är som jag ser det inte bemästrade. Vad gäller marknadsmekanismer har det i ett brev från Vattenfall visats att den effektivaste marknadsmekanism som vi nu har är kärnkraftsskatten. Björn Rosengren har förutskickat att den kan sänkas vid ett avtal med kärnkraftsindustrierna. Det är upprörande eftersom det är den enda hittills fungerande marknadsmekanismen för att avveckla kärnkraft. Vi har också fått höra att detta kan ta 30-40 år att avveckla kärnkraften. Vad kan man uppnå om man går in i en förhandling med ett sådant bud? Om avvecklingen tar 30-40 år kommer man att förbruka aggregatens hela livslängd. Det är ingen avveckling. Aggregaten har aldrig varit tänkta att bli äldre än 60 år. Det var från början tänkt att de skulle ha en betydligt kortare livslängd. Hur kan ni kalla det för en avveckling?
Fru talman! Jag tycker att det är bra att Ingegerd Saarinen ställer sig bakom modellen med gröna certifikat. Den återkommer till riksdagen inom en nära framtid, och jag hoppas att anslutningen till det lagförslag som då läggs fram kan bli stor. Det är viktigt att det finns en bred uppslutning bakom och acceptans av den idén. Vidare måste jag upprepa, Ingegerd Saarinen, att vi inte har gått ut med några låsningar eller förutsättningar inför de diskussioner som vi hoppas ska komma till stånd. Lägg inte ord i munnen på oss! Läs inte fel! Ta på glasögonen, Ingegerd Saarinen!

Fru talman! Vi ska nu debattera om kulturutskottets betänkande nr 10, som handlar om filmen. Film ger ju både dramatik och spänning. Alltifrån de första skakiga svartvita bilderna till dagens filmer med alltmer raffinerade tekniska inslag har den givit oss både förströelse och information. Filmen uppskattas också mer och mer som en egen kulturform, och Sverige har åter blivit ett intressant filmland. Vi moderater ställde oss bakom filmavtalet när det antogs i riksdagen för ett par år sedan, ett avtal som bl.a. innebar satsningar på produktionsstöd, på lanseringsstöd och på visningsorganisationer. Filmavtalet innehöll relativt utförliga bestämmelser för det publikrelaterade stödet. Flera av remissinstanserna var extra nöjda med den delen i avtalet eftersom de hoppades att de brister som då fanns skulle avlägsnas med det nya avtalet. Därför är det beklagligt att det trots allt har blivit stora problem med just det publikrelaterade stödet. Filmavtalet ska gälla till årsskiftet 2004, varför det kan tyckas att vi bör invänta med en utredning till dess. Men vi moderater anser att det med tanke på de diskussioner som förekommit kring just det publikrelaterade stödet och de problem som finns runtomkring det inte kan vänta. Det är betydelsefullt att så snart som möjligt göra en utvärdering. Med de erfarenheter som vi i dag har kan vi få till stånd förändringar som undanröjer de värsta bekymren, så att vi får ett bra och ett bättre anpassat avtal. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 1 under punkt 1 i detta betänkande.

Fru talman! I betänkandet KrU10 tas filmen och framför allt filmavtalet från år 2000 upp. Vänsterpartiet anser att filmen är en jätteviktig kulturyttring, som näst efter musiken når flest människor. Filmen når också de unga, vilket är mycket viktigt. Den kan bland dem fungera som identitetsbildare och bidra med positiva normer och värderingar. Sverige har haft den unika filmavtalsmodellen sedan början av 1960-talet, en modell där branschens olika aktörer är delaktiga. 2000 års filmavtal innebar en rad förbättringar, t.ex. att det inte längre finns någon högsta tillåtna gräns för andelen förhandsstöd i en films budget och att det inrättats en särskild nämnd med jämn könsfördelning - vilket är mycket bra för kvinnorna i den här mansdominerade branschen - som Filminstitutet anlitar när långfilmsstöd ska delas ut. Dessutom utdelas ett särskilt stöd till biografer på platser med mindre än 50 000 invånare, vilket gynnar glesbygden. Problemen med 2000 års filmavtal, som bl.a. innebär att de publikrelaterade stödpengarna för denna avtalsperiod är slut, togs upp av Anne-Katrin Dunker. Dessa problem kunde faktiskt ha undvikits om Vänsterpartiets ursprungliga mycket utmärkta förslag om enbart förhandsstöd till film hade genomförts. Det skulle också ha inneburit att icke-kommersiella och icke publikfriande filmer hade haft en större chans till statligt stöd än i dag. Denna utveckling värnar vi i Vänsterpartiet, om vi inte ska ha ett Hollywood i Sverige, där säkra kassasuccéer och välkända skådespelare gör tämligen ointressanta och samhällsokritiska filmer. Det pågår mellan Kulturdepartementet och Filminstitutet kontakter som vi kan läsa om i betänkandet för att lösa problemet med att de publikrelaterade stödpengarna är slut. Låt oss se vad dessa samtal leder till innan vi förhastar oss. Låt oss också se vad kontrollstationsförhandlingarna resulterar i och slutligen vad hela utvärderingen av filmavtalet kommer fram till - detta med tanke på Moderaternas reservation om att de vill påskynda den här processen. Det är ju en väldigt viktig process att gå igenom utvärderingen. Fru talman! Jag yrkar bifall till vår reservation nr Eftersom de nationella minoriteternas behov inte tillfredsställdes i samband med filmavtalet, bör det definitivt göras nu. Film är som sagt utmärkt som identitetsskapare och identitetsbildning hos framför allt de unga som filmen når. Därför vill vi ha medel utöver det som filmavtalet reglerar till de nationella minoriteterna. Eftersom jag själv kommer från Västerbotten vet jag hur stort hatet och okunskapen är mellan olika folkgrupper, och detta bör vi verkligen stävja. Därför behövs också en satsning på bl.a. det samiska och tornedalska resurscentrumet, som Vänsterpartiet yrkar i en motion. Detta tas också upp i vårt särskilda yttrande. Vi måste försöka lösa de här problemen, framför allt i Norrland. Jag vill också påpeka att Kristdemokraternas reservation om att riksdagen ska gå in och definiera vad kvalitet är för något inte är bra. Vänsterpartiet delar helt utskottets uppfattning att riksdagen inte ska avgöra vad som är god respektive dålig kvalitet. Den konstnärliga friheten ska gå före. Slutligen bör kortfilmen nämnas. Vänsterpartiet ser väldigt positivt på kortfilmens utveckling. Ett bra exempel är Paradisos verksamhet i Västernorrland, som vi såg. Den gynnar nya och unga filmskapare som så väl behövs inom den svenska filmen.

Herr talman! Som kulturbärare är filmen unik i sitt gränsöverskridande. Den fyller också andra funktioner, som att påverka och förklara omvärlden, att roa, informera och även bidra till igenkännande och identifikation. Film är också konst. För oss kristdemokrater är det därför en självklar utgångspunkt att filmen ska ges statligt stöd. Stödet har en viktig uppgift när det gäller att främja värdefull svensk filmproduktion men också att främja visning av värdefull film. Filmen har tidigare legat i skuggan av andra kulturyttringar. Och jag upprepar det som vi kristdemokrater många gånger har sagt här i kammaren, att vi är väldigt glada över att filmen i dag erkänns som en konstart. För ett par år sedan ingick staten ett filmavtal - ett par ledamöter har redan varit inne på det - med Svenska Filminstitutet för att reglera det statliga stödet till svensk film. Vi var positiva till att ett nytt avtal ingicks, eftersom det ger en god grund att stå på för svensk film. Redan då markerade vi dock vikten av att riksdagen skulle få möjlighet att påverka avtalsinnehållet innan avtalet skrevs under. Jag tycker att det har framgått med all tydlighet bara av de inlägg som har gjorts här tidigare i dag att det är fler som nu tittar i backspegeln och tycker att det kanske skulle ha varit så här i stället. Det är bra att vi nu står inför en kontrollstation och kan börja fundera över vad som skulle kunna göras bättre under de år som återstår av avtalets giltighetstid. På det sätt som riksdagen stod inför fullbordat faktum var det omöjligt att påverka delar av avtalet eftersom hela avtalet i så fall måste brytas. Regeringens sätt, herr talman, att ställa riksdagen inför ett redan förhandlat avtal är inte acceptabelt. Jag undrar: Är Socialdemokraterna verkligen nöjda med ett sådant förfarande? Vår kritik har nu blivit extra angelägen eftersom flera brister i avtalet uppmärksammats. Det går inte att nöja sig, som Vänsterpartiet gjorde nyss, och säga att nu ska vi titta på det här. Man måste ju driva på i frågan. Jag utgår från att Vänsterpartiet driver på i den här frågan. Men så uppfattade jag det inte när jag lyssnade på det tidigare inlägget, utan att vi skulle titta och se. Här måste vi driva på! 2002 mellan Kulturdepartementet och övriga parter, och det innebär att parterna har möjlighet att omförhandla avtalet. Vi har också nåtts av att filmbranschen kräver att filmstödet ska omfördelas. Man har till Kulturdepartementet lagt fram förslag till förändringar av avtalet. Problemet är att det har beslutats att 50 miljoner kronor per år ska gå till ett s.k. publikrelaterat stöd. På grund av de senaste årens produktion av svensk film är pengarna redan intecknade under resten resten av avtalsperioden. Paradoxalt nog skulle man kunna säga att framgångarna därmed har blivit ett problem för filmbranschen. Det kan leda till en kris för produktion av ny film, och det var väl inte riktigt det vi hade tänkt oss. Peter Hald, som är vice vd för Svenska Filminstitutet, har beskrivit situationen angående det publikrelaterade stödet och som också mycket väl går att läsa i betänkandet. Det är nu av stor vikt att den uppkomna situationen får en lösning i den kontrollstation som nu pågår. Likaså måste frågan få sin lösning angående den begränsade möjligheten att etablera regionala resurscentrum i de tre länen Gävleborg, Jönköping och Östergötland som nu föreligger och som är ytterligare en negativ konsekvens av filmavtalets konstruktion. Den här frågan har Åke Gustavsson och jag diskuterat flera gånger här i kammaren. Herr talman! Jag står naturligtvis bakom samtliga Statens Biografbyrå sätter åldersgränser på filmer som ska visas offentligt i Sverige. En film kan vara barntillåten eller tillåten från 7, 11 eller 15 år. Beslutet om åldersgräns grundar sig på om framställningen kan vålla psykisk skada för den aktuella åldersgruppen. Dessa beslut kan överklagas av filmens producent till Kammarrätten. Vid ett flertal tillfällen under det senaste året har Kammarrätten ändrat Biografbyråns beslut och sänkt åldersgränsen på ett antal filmer. Enligt lagen ska Kammarrätten vid beslut om åldersgränser för film samråda med såväl beteendesom filmvetare innan beslut fattas. Det har dock förekommit att beslut fattas utan samråd med någon med beteendevetenskaplig kompetens. Det här tycker vi kristdemokrater inte är acceptabelt. Herr talman! Eftersom denna kompetens är avgörande för att bedöma vad som kan vålla psykisk skada för ett barn, vill vi se en översyn. Dessutom är det den juridiska expertisen som, om den är enig, kan fälla avgörandet oavsett rekommendationer från dem som är sakkunniga på området. Vi tycker att sakkunskapen tillmäts en alltför liten reell betydelse vid denna typ av beslutsfattande. Till detta ska läggas att Våldsskildringsrådet i en rapport, dnr 3/2002, har tagit upp frågan att det kan finnas skäl att diskutera balansen mellan juridisk expertis, barnexpertis och filmexpertis vid Kammarrätten. Jag tror att det hade varit värdefullt om utskottet hade kunnat tillkännage för regeringen behovet av att se över lagen om granskning och kontroll av videogram i detta hänseende. Det är vi vuxna, herr talman, som i alla hänseenden bär det fulla ansvaret för vad våra barn utsätts för. Vi har också skyldighet att göra allt för att ge våra barn en trygg och meningsfull tillvaro.

Herr talman! Den allra viktigaste konsten för oss - det var en fras som jag växte upp med. Lenin hade sagt det redan i början på 20-talet. Det är klart att vi som studerade film på den tiden, många år efter det att Lenin hade försvunnit, tog detta på mycket djupt allvar. I den bergochdalbana som den östeuropeiska och den ryska filmen fick gå igenom på den tiden med olika stränga moment av censur och andra moment av liberalisering var det en sak som var mycket tydlig, att ekonomin var stadig. Det var inte pengarna som bestämde vad som hände med filmen. Sedan hamnade jag i västvärlden, i Sverige, som flykting. Jag upptäckte mycket snabbt den fantastiska konstruktion som Harry Schein hade kommit på, nämligen filmavtalet. Jag vill nu, så många år efteråt, än en gång berömma honom för den otroliga insats han gjorde då. Han skapade en oas med ekonomiska resurser för filmen som inte kom vare sig direkt från de påtryckande kommersiella intressena eller direkt från staten. Detta var ett skyddat område, och där fanns det alltid pengar för den fantastiska svenska filmen. Kom ihåg att vi befinner oss i en av världens rikaste filmkulturer. Vi som politiker har vissa skyldigheter gentemot det. Varför berättar jag den här historien? För att understryka att det är mycket trist att ett nytt filmavtal som verkade skapa mycket goda förutsättningar för filmen så snabbt stöter på svårigheter, inte därför att den svenska filmen inte går bra utan därför att den svenska filmen går mycket bra. Publiken går på bio och konsumerar svensk film. Därför har vi i Folkpartiet anslutit oss till reservation 1 under punkt 1 och krävt en utvärdering av filmavtalet. Visst, det finns en kontrollstation, och diskussioner pågår, men detta är så allvarligt! Man hade skapat ett nytt avtal. Man trodde att man hade löst problemet. Just efter det att avtalet kom i gång kom också en hel rad mycket goda filmer. Sedan hamnade man i en ekonomisk kris igen just därför att det hade varit så bra. Jag vill också mycket snabbt tala om någonting som inte finns i betänkandet. Jag fick häromdagen en skrift som heter Att vara eller icke vara filmare - det är frågan. Den är skriven av Muammer Özer, en turkisk regissör som sedan länge är bosatt i Sverige. Den bär underrubriken Den förlorade generationen. Det gäller de mycket stora svårigheter som filmare från andra kulturer som bosätter sig i Sverige stöter på. Detta är en lång och mycket trist historia. Jag måste bekänna att jag som filmvetare när jag kom till Sverige stötte på det största motståndet mot mitt inträde i yrkeslivet bland filmvetare. Jag tycker att vi en gång till borde diskutera inte bara de nationella minoriteterna utan alla minoriteter - de nya minoriteterna och alla kulturer som i dag skulle kunna samverka och ge en otrolig skapandekraft till den svenska filmen. Kom ihåg att Milos Forman kom till Sverige 1968, men han stannade inte. Jag rekommenderar också varmt mina vänner i kulturutskottet att noggrant läsa Bertolt Brechts dialoger från exilen. Det är en beskrivning av Sveriges sätt att ta emot kunskap från andra länder. Den är blodigt bitter.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till två reservationer: reservation 5 och reservation 6. Miljöpartiet kommer sedan att rösta med flera andra reservanter som vi tycker har kloka synpunkter. Vi i Miljöpartiet tycker att detta visar att det finns anledning att under avtalsperiodens gång göra speciella extrasatsningar inom filmområdet. Den förda politiken har haft stor succé. Det kan vi verkligen säga. Men det gäller inte på jämställdhetsområdet. Det finns fortfarande ett alarmerande underskott på svenska kvinnliga filmskapare. Nu har jag hört att de inte vill bli kallade för "kvinnliga filmskapare" utan rätt och slätt "filmskapare", de också. Men faktum är att såsom stöden ser ut fungerar de inte könsneutralt. Jag tror att det skulle behövas en översyn av förutsättningarna för kvinnliga filmskapare att få ökade möjligheter att jobba fram manus och idéer. Filminstitutet har i sin budget för år 2002 ansökt om ökade medel för fortsatt utbyggnad av regionala resurscentrum. Det visar på den fantastiska succén. Det visar att det verkligen finns önskemål i landet om att bygga ut och satsa. Det finns många duktiga unga människor som vill satsa och som vill jobba med film. Från riksdagens sida har vi sagt att genom att ge unga människor de här möjligheterna ger vi dem också redskap till att skapa motbilder till det kommersiella flöde som formligen vräks över oss varje dag. Jag har stor sympati för att fortsätta att diskutera kvalitetsbegreppet, men jag tror inte att riksdagen ska avgöra vad kvalitet är. Jag tycker att det är en fråga som ska hållas levande hela tiden. Självklart ska riksdagsledamöter vara med och föra den diskussionen, men det kanske inte ankommer på riksdagen att fatta beslutet. Det är ju inte ett enskilt beslut som ska fattas, utan det är en levande fråga. Vi skulle kanske riskera att det inträder någon form av stagnation. De nationella minoriteternas behov aktualiserades aldrig när filmavtalet skrevs. Det innebär att de helt enkelt inte har kommit med. Det är faktiskt fullt möjligt för riksdagen att inom ramen för gällande avtal ge extra medel för filmkulturella satsningar, t.ex. genom att ge medel till Kulturrådet för en sådan satsning. Den nya riksdagen borde kunna lägga fram ett sådant förslag i höst, tycker jag. En riktigt kreativ regering borde kunna lägga fram ett förslag om detta redan i vårbudgeten. Man kunde t.ex. ge 2 miljoner kronor till projektet Film i Sameland och Tornedalen så att det ska kunna förverkligas. Filminstitutet har redan gått in och begärt detta för den budget som vi tog ställning till i höstas, men det finns möjligheter för oss att gå in under våren. Det projektet är klart. Man kan sätta i gång. Miljöpartiet kommer i alla fall att lägga in dessa två miljoner i sitt förslag till vårbudgeten. Så får vi se vad vi kan få för stöd för det. Jag vill till sist säga några ord om förslaget om en utvecklingsfond för fria filmare, som vi har diskuterat här i riksdagen under många år. Nu avslås den motionen genom att man säger att den utredning som motionen anknyter till inte längre är aktuell. Jag tycker att det är ärligt sagt. I tidigare avslag har det hetat: Regeringen funderar på utredarens förslag. Det har ju regeringen egentligen aldrig gjort, utan regeringen har ansett att det finns andra sätt att utveckla filmfrågorna. Miljöpartiet anser fortfarande att en utvecklingsfond för fria filmare ska inrättas. Den har ett behov att fylla i samhället. Vi menar att det kanske kan bli en filmfond till hösten - vi vet ju inte hur riksdagen kommer att se ut då. Vem vet? Förslaget behöver inte utredas, för utredningen har varit klar i åtskilliga år.
Herr talman! Jag har en fråga till Ewa Larsson. Många gånger när vi tidigare har diskuterat filmpolitik har vi också berört frågan om kvalitetsbegrepp och huruvida riksdagen ska lägga sig i, som några vill uttrycka det. Kristdemokraterna driver frågan att riksdagen bör vara intresserad av detta. Det är precis det ställningstagandet vi skriver om i vår motion, att vara intresserad av detta. Bidragsgivningen bygger ju just på kvalitetsbegreppet, det står uttryckligen i filmavtalet. Det måste man ha klart för sig innan man går in i den här diskussionen. Vi säger väldigt klart i vår motion att det här med kvalitetsbegreppet inte handlar om att gå in och peta och säga att det här är kvalitet. Men det var ju så att när det här avtalet antogs, när utredningen hade gjort sitt med P O Enquist i spetsen, fanns det väldigt många i branschen som var förvånade över att kvalitetsbegreppet inte fanns med. Det hade funnits med tidigare, men nu gjorde man ett avsteg. Man ville så att säga själv ta upp frågan, att den var väldigt viktig. Då blir min fråga till Ewa Larsson: Om man tänker sig att ha den utgångspunkten, alltså att riksdagen är intresserad av, är inte då t.ex. jämställdhet en viktig kvalitetsfråga? Jag är förvånad över att det finns partier som driver den frågan på annat håll men inte t.ex. när det gäller kvalitet i film. Det skulle vara omöjligt att diskutera i riksdagen. Det är ju det vi pratar om. Kvalitet är många delar. Det är inte att peka med hela handen och säga vad man ska tycka i det enskilda läget, utan det är att uppmuntra den fria konsten. Det tycker vi är väldigt viktigt, och det står i vår motion. Den ska man läsa.
Herr talman! Vi diskuterar kvalitetsbegreppet här nu, eller hur? Precis som kristdemokraterna vill har de via sin reservation fört upp frågan till en diskussion här i kammaren. Däremot har ni inte riktigt sagt vad ni menar med kvalitet. Jag tror inte att vi menar samma sak. Nu fick jag höra att Gunilla Tjernberg anser att jämställdhet är en kvalitetsfråga. Det tycker inte Miljöpartiet. Miljöpartiet tycker att jämställdhet är en rättighet som är självklar i det här samhället och att det är skamligt att vi inte har kommit längre i jämställdhetsarbetet. Det har ingenting med kvalitet att göra. Det är en självklarhet i ett samhälle. Dit har vi inte nått beroende på de cementerade patriarkala strukturer som vi lever i. Det är lång väg kvar. Men det har inte med kvalitet att göra för oss. Jag tror att det vore direkt skadligt om riksdagen fastställde vad som är kvalitet. Men diskussionen om vad som är kvalitet, den ska ju föras - här och på andra ställen - och hållas levande hela tiden. Därom är vi helt överens.
Herr talman! Den här diskussionen fördes första gången när riksdagen skulle besluta om avtalet. Då var vi väldigt angelägna om att ordet kvalitet skulle finnas med även i betänkandet. Vi vill också att riksdagen ska kunna vara med och diskutera den frågan. Det är ju så att när riksdagen diskuterar en sådan här fråga tror jag, och är övertygad om, att det också visar hur viktig frågan är när branschen själv sedan ska fatta beslut och arbeta med filmfrågor utifrån en nära verklighet. Frågan är viktig för branschen själv såväl som för riksdagen. Jag nämnde jämställdhet som ett exempel. Vi har inte ens sagt i vår motion vad som är kvalitet, utan vi vill att det ska diskuteras av riksdagen. Det är det som vår motion handlar om. Jämställdhet skulle i en sådan diskussion kunna vara en viktig fråga som även berör kvalitet. Det var ett exempel som jag tog, och det måste vi också kunna göra. Det skulle kunna finnas där, men det var det diskussionen skulle kunna mynna ut i. Jag tror att det är väldigt viktigt att riksdagen vågar ta i det här. Det är det vi kristdemokrater vill.
Herr talman! Detta exempel visar att kvalitet kan tolkas på väldigt många olika sätt. Jag har svårt att förstå att kristdemokraterna envisas med att säga att riksdagen skulle vara med och diskutera det filmavtal som riksdagen hade att ta ställning till. Det var ju framförhandlat tillsammans med branschen. Riksdagsledamöter kan inte gå in och förhandla med branschen. Nu var ju inte alla inom branschen med hela vägen. Videobranschen har valt att stå utanför. Det här kanske var det sista avtalet som vi hade möjlighet att ha en så stor sammanslutning kring. Det kanske blir som kristdemokraterna vill nästa gång, att det blir en rent statlig filmpolitik. Jag tycker att det är olyckligt. Jag tycker att det har varit bra att man har kunnat ha ett samarbete med branschen. Jag tycker att det var bra att man efter mycket vånda ändå lyckades få till stånd det filmavtal som vi lever under i dag.

Herr talman! Den huvuduppgift som den svenska filmpolitiken har är ju faktiskt ytterst att främja produktion och distribution av svensk kvalitetsfilm. Efter att ha lyssnat på den debatt som har varit hittills ska jag göra några markeringar. För det första är det så att med 2000 års filmavtal fick filmpolitiken en ordentlig kick. I dag finns det mer pengar än någonsin tidigare till film. Produktionsnivån är fortsatt mycket god. År 2001 hade mer än 20 svenska filmer premiär. I år ser det ut att bli ungefär lika många. Hur utvecklingen blir åren därefter kan vi naturligtvis inte säga. En del har varit bekymrade och tror att det kommer att bli dåligt. Jag vågar mig ändå på gissningen att det kommer att ligga på ungefär de 20 filmer som vi har haft tidigare under avtalsperioden. Det menar jag är ett mycket bra resultat, dels naturligtvis för svensk filmpolitik, men framför allt för de duktiga människor, de duktiga konstnärer, som arbetar och skapar film. Det är väl egentligen filmen som tillsammans med musiken är den konstart som når flest människor, inte minst när det gäller unga människor och deras kulturupplevelser. Därför är det också en viktig del av en samhällelig politik för barn och ungdomar. Barn och ungdomar måste vara en prioriterad grupp också inom filmpolitiken - liksom de är det för kulturpolitiken som helhet. Dessutom är det ju så att filmen många gånger förenar kulturpolitiska och näringspolitiska intressen på ett unikt sätt. Samtidigt är det den kulturyttring som kanske är mest styrd av kommersiella marknadsmekanismer, och det ställer naturligtvis krav på oss politiker att se till att alla får tillgång till film av god kvalitet - därav kanske en del av den här tidigare kvalitetsdiskussionen. Det är faktiskt på det sättet att alla inte har samma möjligheter att se på film. Skillnaden i det avseendet är stor mellan glesbygden, och kanske framför allt huvudstaden. De stora filmpremiärerna förlägger man till storstadsområdena. Några veckor senare kommer filmerna ut till glesbygden. I det sammanhanget är det värt att notera att man redan i år på ett tiotal biografer i Sverige kommer att lansera digitala hus, eller e-bioprojekt, som innebär att man med hjälp av elektronisk teknik kan ha premiär i Grängesberg eller i Kiruna samma kväll som det är premiär i Stockholm. Det är unikt. Det är mycket positivt. Det betyder mycket för den geografiska jämlikheten, och jag är glad över att exempelvis Framtidens kultur på ett så positivt sätt har stöttat denna utveckling. Detta gäller distributionen. Samtidigt är det viktigt att stimulera produktionen. Här har de regionala filmcentrumen, resurscentrumen, diskuterats. Lysande stjärnor i det fallet är exempelvis Film i Väst. Filmpool Nord är ett annat exempel. Men det stöd som går till de regionala resurscentrumen är inriktat just på att det ska kunna användas för barn och ungdomar för verksamheter på filmområdet, videoverkstäder, skolbio och liknande, men också för fortbildning av lärare och personal. Att det ska gå till något slags allmänt stöd för produktion är långtifrån en huvuduppgift. I viss begränsad utsträckning kan det göra det. Men jag vill också här betona att avsikten är att man framför allt ska rikta in sig på barn och ungdomar. Anne-Katrine Dunker och Ana Maria Narti var inne på utvärdering av filmavtalet som ska redovisas nästa år. Det nuvarande avtalet sträcker sig som alla vet fram t.o.m. år 2004, och jag förutsätter att en sådan utvärdering sker innan avtalstiden är slut. Inom Filminstitutet tittar man bl.a. på det. Samtidigt pågår, som alla vet, dessa kontrollstationsdiskussioner mellan parterna. Det publikrelaterade stödet diskuteras med stor sannolikhet vid dessa överläggningar. Jag vill erinra om att för att man ska kunna ändra någonting i avtalet måste alla parter faktiskt vara överens. Det räcker inte med att en del går ut och säger att staten ska gå in med mer pengar och att man därmed ska klara detta. Det är att göra det lite för enkelt för sig. Jag vill understryka att alla parter har ett ansvar för att filmavtalet uppfylls. Detta är något som ligger på parterna själva att hantera. Apropå diskussionen om kvalitet som fördes för en stund sedan kan jag säga att jag kan hålla med Ewa Larsson i detta resonemang. Kvalitet är självklart både komplicerat och mångtydigt. Jag tycker inte att vi i riksdagen ska fastställa vad som anses vara god och dålig kvalitet i dessa avseenden. Det får Filminstitutet och de som har den professionella kunskapen inom området hantera. Man kan diskutera kvalitet på många sätt. Det kan handla om teknisk kvalitet och konstnärlig kvalitet. Vi vet att begreppet kvalitet och tycke och smak dessutom förändras över tiden. Jag är faktiskt lite rädd för att politiker ska gå in och klampa alltför mycket i sådana sammanhang. Några talare var inne på de nationella minoriteterna.

Herr talman! Jag tror att Åke Gustavsson känner till att Miljöpartiet känner till att det finns ett utvecklingsstöd inom gällande avtal för fria filmare. Miljöpartiet var med och förhandlade om denna proposition, eller hur? Men Miljöpartiet tycker helt enkelt inte att detta räcker till. Vi vill ha mer. Och vi har råd med det. Gustavsson att projektet Film i Sameland och Tornedalen ska vänta till efter 2004, tills det nya avtalet kommer, för att kunna sätta i gång med sin verksamhet som är klar att sätta i gång redan nu? Vi i Miljöpartiet föreslår att man ska ge dem extra medel vid sidan om som kan fördelas t.ex. via Kulturrådet eller via något annat organ.
Herr talman! Det är naturligtvis lätt att säga att man vill ha mer pengar till denna verksamhet. Samtidigt försökte jag i mitt anförande påpeka att den satsning som har gjorts innebär en mycket kraftig resursförstärkning, framför allt från statens sida. Sedan får vi återkomma till hur det ska bli framöver. När det gäller projektet Film i Sameland och Tornedalen har jag ingen anledning att ha synpunkter på hur myndigheter, Kulturrådet, ska prioritera pengarna för satsningar på språk och kultur för de nationella minoriteterna. Jag har försökt att peka på att det finns möjlighet att den vägen vara med och stödja dessa projekt. Uppriktigt sagt, beträffande kvalitet på film som man ska satsa på - jag tror inte att Gunilla Larsson heller vet så mycket om det - tycker jag inte att vi ska vara smakdomare i detta avseende. Det finns de som kan göra detta bättre än både Ewa Larsson och jag.
Herr talman! Jag noterade att Åke Gustavsson kallade mig för Gunilla Larsson vid något tillfälle. Det kanske är svårt med kvinnonamn. Men Ewa Larsson anser att projektet Film i Sameland och Tornedalen ska få sina 2 miljoner kronor öronmärkta. Det innebär alltså mer pengar utöver de medel som vi redan har tillskjutit.
Herr talman! Om jag sade fel namn så är det illa. Ewa är ju ett kvinnonamn som alla vet. I övrigt har jag ingen kommentar.
Herr talman! Jag kan säga att jag delar många av Åke Gustavssons beskrivningar och ställningstaganden när det gäller värdet av att vi i dag har så många kraftfulla producenter av film och att vi har fått fram så mycket värdefull svensk film. Där delar jag Åke Gustavssons beskrivning tidigare. Jag skulle vilja ta upp en annan fråga. För ganska precis ett år sedan diskuterade Åke Gustavsson och jag den fråga som rör de tre regioner som i dag står utan regionala centrum, där man så att säga inte har klarat av detta beroende på att man har resursbrist. Det har inte räckt med pengarna från Framtidens kultur för att bli de starka regionala resurscentrum som man egentligen skulle klara av. Vid det tillfället var Åke Gustavsson och jag också överens. Han hänvisade då till de kontrollstationer som vi i dag ser. Med tanke på att vi nu är där i dag vill jag fråga Åke Gustavsson på vilket sätt Socialdemokraterna och Åke Gustavsson driver denna fråga. Jag utgår från att ni har större möjligheter att driva frågan på ett annat sätt än ett oppositionsparti. Vid denna tidpunkt för ett år sedan hade Åke Gustavsson fört samtal i Jönköping men hänvisade till dessa kontrollstationer. Detta skulle jag vilja att Åke Gustavsson kommenterar, så att vi får veta att denna fråga är central även för socialdemokraterna i riksdagen.
Herr talman! Jag vill inte föra en debatt här i kammaren om Jönköpings län ur denna synvinkel. Däremot kan jag föra en debatt rent principiellt. Jag tycker att det ur statlig synpunkt är angeläget att stödja och stimulera uppkomst och verksamhet när det gäller de regionala resurscentrumen. Jag har tidigare redovisat det statliga stödets inriktning utifrån regleringsbrevet. Det är inte upp till staten att tala om för en region om den ska etablera ett regionalt filmcentrum och bedriva verksamhet där. Det måste regionen själv få avgöra. Vad staten kan göra är att stödja och stimulera. Det är vår uppgift.
Herr talman! Jag får tacka för svaret. Även på den punkten är Åke Gustavsson och jag helt överens. Statens uppgift är att stödja och stimulera. Därom råder inget tvivel. För att framställa frågan som principiell kan jag säga att jag frågade om staten har ett ansvar för att stödja och stimulera de regionala resurscentrum som vi vill ha i hela landet. Åke Gustavsson och jag vet att det i dag finns tre län som inte klarar det. Det är anledningen till att jag nämnde namnet på ett av länen. Det är helt klart så att det är hela landet vi talar om, men de andra regionerna har ju redan kommit i gång. Jag är ändå inte riktigt nöjd med Åke Gustavssons svar. Jag fick inte klart för mig om, och i så fall på vilket sätt, Socialdemokraterna driver frågan vidare. Jag skulle gärna vilja veta att så sker. Jag tror att det är viktigt även för de regionala centrumen att få höra detta.
Herr talman! Jag kan inte göra mycket åt att Gunilla Tjernberg inte blir nöjd. Jag vet inte vad jag ska göra för att tillfredsställa henne. Möjligen kan jag säga att vi centralt bara kan stödja och stimulera. Det har tagit sig uttryck i detta riksdagsbeslut. Av respekt för den regionala självstyrelsen - för landstingen och för regionala institutioner - kan vi inte gå in och peka med hela handen. Vi ska inte göra det. Jag vill inte leva i ett sådant samhälle. Det är regionerna själva som avgör om de vill säga ja eller nej till detta, även om vi stöder och stimulerar. Det är upp till dem själva att avgöra.

Herr talman! Än en gång får vi här i kammaren möjlighet att debattera radio och TV-frågor. Denna gång rör det sig om ett rent motionsbetänkande, där de flesta synpunkterna är väl kända sedan tidigare. Public service-företagen SVT, SR och UR lever sedan årsskiftet i en ny fyraårig tillståndsperiod, där villkoren formulerades av riksdagsmajoriteten våren 2001. Ansvaret för verksamheten ligger därför hos programföretagens styrelser, och en del av de synpunkter vi moderater framfört i motioner, reservationer och särskilda yttranden får väl ses som våra inledande ställningstaganden inför nästa tillståndsperiod. Vi vill allra först poängtera att den aviserade parlamentariska kommittén måste tillsättas snabbt och med direktiv som tillförsäkrar kommittén minimala inskränkningar i uppdraget och innebär att den får bästa möjliga arbetsförutsättningar. Inte minst den snabba tekniska utvecklingen gör att man måste få jobba förutsättningslöst. Det förändrade medielandskapet kommer också att kräva stor uppmärksamhet när det gäller både utformningen av och innehållet i radio och TV-verksamheten. Vi har i vårt första särskilda yttrande i detta betänkande angett vilka utgångspunkter vi anser ska vara vägledande. Det handlar om att vi anser att public service ska ses som ett komplement till den fria mediestrukturen. Vi tillmäter TV-tittarna förmågan att med hjälp av fjärrkontrollen kombinera sin egen TV-meny. Då bortfaller, menar vi, argumentet att SVT måste erbjuda alla typer av program. Uppdraget kan i stället beskrivas som att public service ska innehålla program som innehålls och kvalitetsmässigt kompletterar det övriga medieutbudet. Vi påpekar också i det särskilda yttrandet att de kulturinstitutioner som i dag ryms inom SVT och SR, det vill säga Radiosymfonikerna, Radioteatern och SVT Drama, ska ges möjlighet att fortsätta att fungera i nya organisationsformer. Herr talman! I den mediesituation som vi kan förvänta oss inom några år kommer de nuvarande public sevice-företagen likt dinosaurier att förvirrade titta sig omkring och finna att de inte passar in. Det är därför vi i vår reservation nr 1 under punkt 2, som jag yrkar bifall till, föreslår att de delar av SVT och SR som inte passar in i det nya landskapet ska säljas ut, gärna med inslag av ett folkligt spritt ägande. Effekten skulle bli friare företag med bättre möjligheter att säkra en långsiktig finansiering och klara sin egen utveckling, och de skulle få ökade möjligheter att knyta allianser. Utbildningsradion - UR - föreslår vi ska säljas ut i sin helhet. Sommaren 2001 konstaterade medieprofessorn Kent Asp att UR ägnade två tredjedelar av sin programtid åt folkbildning och bara en tredjedel åt utbildning. Denna obalans uppmärksammades i arbetet med det nu gällande sändningstillståndet, som därför poängterar att UR i högre grad ska koncentrera sin insatser på utbildningsprogram. Eftersom vi anser att den utveckling som pågår på distansutbildningsområdet medför att det snart finns en fungerande marknad med plats för både TV programmen, webbsidorna och UR:s förlagsverksamhet finner vi det naturligt att UR får nya ägare. Mycket av den verksamhet som UR bedriver i Sveriges Radios kanaler kan på ett naturligt sätt inrymmas inom ramen för SR:s sändningsvillkor, där också folkbildningsaspekten påpekas, och kanske rentav ges ökad radiomässighet. Den präglas enligt min uppfattning just nu av en viss förnumstighet i sina uttrycksformer. Herr talman! Låt mig också kort och utan yrkanden beröra några av våra övriga reservationer. Med den förändrade mediesituation som vi förutser bortfaller alla argument för att bibehålla den nuvarande TV-avgiften. Det är olyckligt att den utredning som pågår om ändringar av lagen om TV-avgift inte fått möjlighet att göra en allsidig genomlysning av hur public service ska finansieras. Vi anser att skattefinansiering borde ha funnits med som ett av huvudalternativen i direktiven. Då jämställer vi den public service vi förordar med annan verksamhet som befinns omistlig för allmänheten och som därför ska finansieras med skattemedel. avgift, nämner vi i en annan reservation, har blivit förbisprungen av den tekniska utvecklingen. Den konstruktion som finns i dag, där det kan utgå TV avgift på vissa datorer, kan inte försvaras i längden. Hur ska det gå när vi om några år kan se TV-program i mobiltelefonen? Ska alla med mobiltelefoner då avkrävas TV-avgift också för telefonen? Ola Karlsson kommer längre fram i debatten att tala om vårt ställningstagande när det gäller Teracom. Slutligen, herr talman, vill jag också peka på att utskottet gör sina sedvanliga uttalanden om både SVT:s programtextning och uppläsning av textremsan. Av de nu gällande sändningsvillkoren framgår att minst 50 % av alla program med svenskt ursprung som sänds för första gången ska vara textade vid utgången av tillståndsperioden och att det ska vara ett mål för företaget att kunna erbjuda uppläst textremsa under tillståndsperioden. Låt mig slå fast att detta för oss moderater bara är etappmål. Vi anser att den snabba utvecklingen på det tekniska området som pågår borde göra det möjligt för SVT, alldeles oberoende av hur digitaliseringen fortskrider, att uppfylla högre ställda mål ganska snart.

Herr talman! Det låter alltid så roligt när herr talman säger L Bjälkebring. Jag kanske ska förtydliga att L står för Lundmark, om det är någon som undrar över det. Herr talman! Public service, en radio och TV i allmänhetens tjänst, är en viktig hörnsten i en demokrati, en demokrati som tar ansvar för breddad yttrandefrihet, mångfald, kultur men också för förströelse och underhållning. Det är djupet, bredden och finansieringen som gör en radio och TV i allmänhetens tjänst till just public service, en radio och TV verksamhet som tjänar det gemensammas bästa och står fri gentemot olika politiska och ekonomiska särintressen. Public service är då SVT, UR och Sveriges Radio. De ska göra program av hög kvalitet som är tillgängliga och begripliga för alla, oavsett ålder, kön och etnisk eller kulturell bakgrund. De ska spegla olika gruppers verklighet. Den regionala verksamheten är också mycket viktig. En ambition ska vara att arbeta interaktivt, så att allmänheten inte bara blir mottagare av program utan även kan påverka innehållet och därigenom bidra till ett varierat programutbud och en vidgad dialog. Jag har förstått att många medborgare tror att också TV 4 är ett public service-bolag. Bl.a. i morse fann jag, när jag öppnade min e-post, ett väldigt argt brev där man sade att det är skandal att statens pengar går till en kanal som gör så dåliga program. Nu vet jag inte exakt vilka program som man syftade på, men det var i alla fall en väldigt arg röst. Därför tål det att sägas igen: TV 4 är ett TV-bolag som till 100 % finansieras av reklamintäkter och ingenting annat. Public service behövs, och för det finns det en bred majoritet i riksdagen. Ett parti som dock skiljer ut sig i den frågan är Moderata samlingspartiet. För Moderaterna är public service ett komplement till en fri TV. För oss är public service grunden, och den kommersiella TV:n är ett komplement till den. Jag vill därför yrka avslag på Moderaternas reservationer som innebär en utförsäljning av delar av SVT och Sveriges Radio och hela utbildningsradion. Man vill också avskaffa licensavgifterna och deras knytning till TV-mottagaren, och man vill att den fortsatta utbyggnaden av digital-TV ska stoppas. Jag vill också säga att det inte kommer att bli så att varje liten telefon kommer att beläggas med TV licens. Lagstiftningen är nämligen sådan att varje hushåll ska betala en licens, så den skräckpropaganda som Moderaterna här målar upp är inte verklighetsförankrad. Jag är övertygad om att vi kommer att få ökad enfald i programutbudet om en utförsäljning genomförs enligt Moderaternas förslag. Förmodligen kommer vi att få än mer arga brev i ett sådant medielandskap. Det är ingenting som vi i Vänsterpartiet vill verka för, utan vi vill stärka public service roll i medielandskapet. Vi vill satsa på den digitala tekniken, inte bara för TV utan också för radio. Det är därför viktigt att digitaliseringen får genomslag inom radion. Som det är i dag har radion en oacceptabel situation där man inte har kompenserats tillräckligt för de digitala försöken. Risken är att försöken går i graven utan att en seriös politisk prövning har gjorts. Vi anser att det behövs politiska beslut nu som räddar DAB sändningarna, så att de också har en framtid. fr.o.m. i år har vi ett nytt public service-tillstånd, ett tillstånd som vi i efterhand har haft anledning att utvärdera. Jag tycker dock att det här avtalet är bättre än det avtal som vi tidigare har haft. I det nya avtalet gör man stora satsningar på de språkliga minoriteterna och när det gäller de funktionshindrades tillgänglighet till radio och TV-mediet. Det tycker jag är bra. Jag hoppas att en efterhandsgranskning kommer att visa och leda fram till att TV-mediet, när det gäller public service, blir allt mer tillgängligt. Det finns en annan viktig fråga där public service också bör gå i spetsen. Den handlar om att bryta könsmaktsordningen i TV-rutan. Det framgår inte i själva public service-avtalet hur man ska göra det. Det finns ju ett jämställdhetsmål, men det framgår inte på vilket sätt man ska kunna komma till rätta med de här problemen. Det är långt ifrån jämställt i SVT:s programutbud. Det gäller inte minst nyhetsprogram. Det visas bl.a. i en undersökning som har gjorts vid Göteborgs universitet. Av den undersökningen framgår det att ju viktigare en nyhet är desto mindre chanser är det att en kvinna blir intervjuad. Undersökningen visar också att SVT inte har klarat att bryta könsmaktsstrukturerna i nyhetsprogrammen. Vänsterpartiet menar därför att SVT borde upprätta en handlingsplan för att män och kvinnor likvärdigt ska komma till tals i nyhetsprogrammen. Fagra tal om jämställdhet räcker inte. Man måste gå från ord till handling. Därför behövs det ett handlingsprogram. Avslutningsvis, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 7.

Herr talman! Frågor rörande radio och TV engagerar oss ledamöter i kulturutskottet. Det kan man förstå när man studerar det betänkande som vi nu debatterar. I betänkandet behandlas motionsyrkanden från den allmänna motionstiden hösten 2001. Inledningsvis vill jag yrka bifall till reservation 8 under punkt 7. Självklart står jag bakom övriga kristdemokratiska reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bara bifall till den reservationen. Vi är alla medvetna om att riksdagen våren 2001 2002-2005. Utifrån detta beslut har regeringen utfärdat sändningstillstånd för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB. I betänkandet finns noga angivet vad tillstånden innebär för våra public service-bolag. Det handlar om deras självständighet, om programstyrelsernas ansvar, om språk och kulturansvar, om beaktande av språkliga och etniska minoriteters intressen och om funktionshindrades behov. Listan skulle kunna göras mycket längre, men vi kan ju läsa själva vad som står i betänkandet. Eftersom detta nya sändningstillstånd är ganska färskt kan man tycka att vi inte borde komma med diverse förslag och synpunkter nu utan att vi borde låta tillståndet verka och samla på oss förslag inför nästa tillståndsperiod. Jag kan ha förståelse för ett sådant resonemang, men samtidigt kommer jag ihåg att vi, när vi diskuterade nu gällande tillstånd, också pratade mycket om att vi skulle engagera oss och diskutera radio och TV inte bara när det är dags för ett nytt sändningstillstånd. Detta engagemang anser jag kommer till uttryck exempelvis i det betänkande som vi debatterar här i dag. Herr talman! Med anledning av en rad reservationer i betänkandet tycker jag att det är på sin plats att påminna om att vi alla har varit med och beslutat om att ge en parlamentariskt sammansatt kommitté i uppgift att på djupet bearbeta många olika viktiga frågor, av vilka en del har stort principiellt intresse, när det gäller public service-företagens förutsättningar och uppdrag i en ny föränderlig mediesituation. Direktiven till en sådan utredning ska ju också tas fram efter samråd med riksdagens partier. Precis som vi kristdemokrater förut har gjort vill vi framhålla att det är viktigt att denna utredning börjar arbeta så snart som möjligt för att man ska kunna göra ett gediget arbete inför nästa tillståndsperiod. Tiden går ju, som bekant, väldigt fort. Vi anser att bl.a. följande frågor ska behandlas i en sådan utredning: konvergensfrågorna, teknikutvecklingen, finansieringsfrågorna och organisationsfrågorna, dvs. bolagen, styrelser, stiftelser m.m. Även public service-begreppets innehåll, Utbildningsradions utvidgade uppgift i ett modernt kunskapssamhälle och etiska riktlinjer för etermedier bör behandlas av utredningen. Herr talman! Det finns några reservationer i betänkandet som innehåller förslag som omgående kan åtgärdas, och jag vill ta upp några av dem. Reservation 8, som jag har yrkat bifall till, handlar om ljudsignal före program med våldsinslag. Låt mig börja med att säga att när det gäller antalet våldsinslag i TV-sändningar står public service-kanalerna i en klass för sig. Jämförelser visar att det förekommer betydligt mindre våld i Sveriges Television än i övriga kanaler. Det är självklart positivt. Ett allt större ansvar läggs på föräldrar och andra vuxna när det gäller att sovra i TV-utbudet. Ett antal beslut har därför fattats för att på olika sätt underlätta för dem att ta sitt ansvar. Det finns ju också en avstängningsknapp, och kanske skulle vi trots allt använda den lite mer i våra hem. Radio och TV-lagen anger att program med ingående våldsskildring av verklighetstrogen karaktär eller med pornografiska bilder som sänds i televisionen antingen ska föregås av en varning i ljud eller innehålla en varning som anges löpande i bild under hela sändningstiden. Sveriges Television har valt att göra detta i tal vid påannonseringen av programmet. Det är ju barnen som måste vara i centrum, och då är inte en talad varning tillräckligt effektiv för att skydda barn eftersom det förutsätter att föräldern eller annan vuxen sitter framför TV:n och lyssnar på påannonseringen. En tydlig ljudsignal tycker vi är mycket bättre. Den drar uppmärksamheten till sig även om den vuxne inte befinner sig i närheten. Precis som det står i vår reservation föreslår vi att regeringen ska lägga fram förslag till ändring i radio och TV-lagen så att det tydligt framgår att en varning ska ges i form av en ljudsignal. Sveriges Television kan ju förstås också själv välja att omgående satsa på denna typ av varning. Herr talman! Jag vill säga några ord om reservation 19, där vi kristdemokrater vill ha en översyn av Våldsskildringsrådet. Detta råd mot skadliga våldsskildringar tillkom 1990 och är inordnat under Kulturdepartementet. På s. 34 i betänkandet kan vi läsa om rådets uppgifter. Det handlar om information, forskning och mediekunskap. I budgetpropositionen för år 2002 konstateras att mediesituationen för barn och ungdomar har ändrats sedan rådets uppdrag formulerades. I samma proposition framgår också att regeringen avser att modernisera uppdraget så att det blir bättre anpassat efter dagens situation. Denna översyn begärde rådet självt redan 1998. Men vad har hänt? Vi anser att denna översyn ska genomföras snarast. Herr talman! Slutligen vill jag ta upp frågan om Sveriges Televisions programtextning. Jan Backman har redan tagit upp den frågan. Jag vill hänvisa till ett särskilt yttrande om detta. Det här är en viktig fråga eftersom den handlar om tillgänglighet för funktionshindrade. Vid nyåret gav Sveriges Television ett antal nyårslöften, bl.a. att öka programtextningen under Det är bra med detta löfte, men vid slutet av 2005 ska enligt sändningstillståndet minst 50 % av de förstagångssända programmen vara textade. Detta kräver en markant satsning från företagets sida. Just på detta område kan Sveriges Television verkligen visa vad god public service är.

Herr talman! De olika partiernas synpunkter på verksamheten med TV och radio, med public service, är kända. Det finns faktiskt inte särskilt mycket som talar för en omfattande debatt just i dag. Jag ska nöja mig med att markera några för Folkpartiet viktigare synpunkter. Jag börjar med att yrka bifall till reservation 3 under punkt 3 angående finansieringen och reservation 10 under punkt 10 där vi talar om behovet av bättre spegling av minoriteterna i public serviceverksamheten. Då var det frågan om finansieringen. Gud bevare oss från public service i knäet på statsmakterna! Det är inte bra om hela verksamheten inom public service blir beroende av beslut här. Det är mycket bättre om det berömda armlängdsavståndet blir ännu större och om finansieringen blir så oberoende som möjligt, både mot den politiska makten och den kommersiella, ekonomiska, makten. Det är därför vi har våra förslag. Idealet skulle vara - det är dit vi syftar - en mycket stor förmögenhet som är helt oberoende av både politik och kommersiella krafter och som med hjälp av räntor systematiskt, hela tiden, försörjer TV och radioverksamheten med säkra pengar. Att bygga upp en sådan ekonomi kräver mycket tid och stora ansträngningar. Vi är helt medvetna om det, men vi kommer att jobba för det. Därför är det mycket synd att den aviserade parlamentariska utredningen som skulle diskutera public service-företagens framtid ännu inte har kommit i gång. Det är lite märkligt. Det har gått nästan ett år sedan vi i gruppen som arbetade med public servicefrågorna klart och tydligt kom överens om att en parlamentarisk utredning så fort som möjligt skulle börja arbeta och att alla partier gemensamt skulle bearbeta direktiven för verksamheten. Men så har inte blivit fallet. Ibland undrar jag om man inte från visst håll skjuter upp vissa besvärliga frågor till efter valet. Jag ska göra en sista markering. Det är väldigt viktigt att vi i alla våra politiska ställningstaganden hela tiden värnar om minoriteternas rättigheter. Det är därför jag har yrkat bifall till reservation 10.

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservation 18 under punkt 23 och reservation 6 under punkt 5. För att vi alla ska få gå hem denna fredag tänker jag inte föra någon allmän debatt om public service utan gå rakt in på de reservationer och konkreta synpunkter vi har i Miljöpartiet. Grunden för public service-företagens sändningsverksamhet är att den ska bedrivas självständigt i förhållande till olika ekonomiska eller politiska maktsfärer i samhället. I riksdagens riktlinjer för radio och TV i allmänhetens tjänst anges att programföretagens sändningsrätt ska utövas opartiskt och sakligt och ge utrymme åt en mångfald av åsikter och meningsyttranden. Miljöpartiets ståndpunkt är att public serviceföretagen inte får styras i sin nyhetsbevakning, men att debattider inför allmänna val ska fördelas så att en rimlig balans ges mellan de olika riksdagspartierna. Valet är inte en nyhet, herr talman. Valet är en återkommande demokratisk rättighet och skyldighet och ska behandlas därefter. Vid en genomgång av Sveriges Televisions rikssändningar efter valet 1998 fann Granskningsnämnden att fördelningen av debatter inte varit jämlik mellan partierna. Framför allt gynnades Socialdemokraterna på ett flagrant sätt, medan Miljöpartiet de gröna var det riksdagsparti som missgynnades mest. De flesta demokratiska länder har någon form av föreskrifter för hur medierna ska sköta sin valbevakning. I Sverige finns inte sådana regler, utan man betraktar valet som en nyhet. Nu tänkte jag tala om någonting tekniskt, nämligen textning i TV. Vi har en god teknik och kan använda den på ett mycket bättre och effektivare sätt än i dag om vi vill. Textning i TV är en ovärderlig hjälp för hörselskadade, men också för människor med läsoch skrivsvårigheter och för alla invandrade människor. Det är alltså väldigt många människor som har glädje av att program är textade. Att ge så många som möjligt reell möjlighet att ta del av innehållet i programutbudet är en viktig demokratisk princip. Därför anser vi i Miljöpartiet att målet att nå upp till vad gäller textning måste vara 100 % - något annat är inte rimligt. Jag tänkte fortsätta på demokratitemat och prata om Öppna kanalen. Riksförbundet Öppna kanaler har en stor betydelse för grundläggande demokratiska värden som yttrandefrihet och möjlighet att ta del av den parlamentariska debatten utan att informationen filtreras. Mediet är extra viktigt då många invandrarföreningar driver verksamhet i öppna kanaler. I dag har drygt en miljon svenska hushåll tillgång till kanalen och kan bl.a. se direktsända sändningar från EU-parlamentet. Miljöpartiet kommer att återkomma igen i vår budget med förslag om ekonomiskt stöd. Här vill jag passa på att nämna att Miljöpartiet anser närradions roll i etern ovärderlig, också det ur ett demokratiskt perspektiv. Men vi anser att reklaminslagen inte har där att göra. Vi tycker i stället att samhället ska gå in och ge stöd, och vi hoppas på att få se förslag från regeringen inom en snar framtid som går i den riktningen. Så går jag över till TV-avgiften, den som många betraktar som en skatt. Miljöpartiet vill modernisera avgiftssystemet, men inte som Radiotjänst i Kiruna nu föreslagit, dvs. att ta ut individuella avgifter för äldre boende på institutioner. Medge att TV:n kan användas till mycket i dag! Hemelektroniken integreras, och sammansmältning pågår. Avgift på apparat är både förlegad och principiellt fel. Nu hoppas jag att beredningen som ska förbereda arbetet inför nästa public service-proposition snarast tillsätts och tar itu med frågan såsom vi har sagt i det public service-betänkande som riksdagen beslutat om. Det är ju faktiskt ungefär 300 miljoner kronor som public service-bolagen förlorar varje år på avgiftsskolkare, och det är ju ett tydligt tecken på att systemet måste moderniseras. Så vill jag ta upp jämställdhet. Den statliga filmpolitiken har samma jämställdhetskrav som övrig statlig och kommunal verksamhet. I verkligheten råder dock allt annat än jämställdhet. År 2000 fick t.ex. 9 kvinnliga och 17 manliga regissörer förhandsstöd för långfilm. När det gäller kortfilm är stödet nästan lika snedfördelat: År 2000 beviljades 35 regissörer stöd, därav 13 kvinnor och 22 män. Vad gäller filmproduktion till Sveriges Television är det inte mycket bättre, trots att Sveriges Television omfattas av samma jämställdhets och demokratimål som samhället i övrigt. Här finns mycket att hämta in. Att det spelar roll framgår av den forskning som har påvisat att flickor som ser mycket på TV får minskat självförtroende medan pojkar som ser mycket på TV får stärkt självförtroende. Mediernas bild är i huvudsak den aktive mannen och den passiva kvinnan. Det här gäller inte bara fiktion utan även i nyhetssammanhang, vilket har varit extra flagrant den senaste tiden. Här används männen för att illustrera makten, och de kommenterar makten. Kvinnorna är offren tillsammans med barnen. Jag vill upprepa att vid FN:s fjärde kvinnokonferens i Beijing 1995 antogs ett handlingsprogram, Platform for Action. Där betonades bl.a. mediers genomslagskraft när det gäller opinionsbildning och möjlighet att belysa kvinnors villkor. Här slogs det fast att länderna inom pressfrihetens ram ska verka för att bilden av kvinnan i medier är jämställd. Här finns mycket att hämta in, som ni hör. När det gäller digitalradion har utskottet erinrat om sitt uttalande redan våren 2001. Man säger igen att man utgår ifrån att regeringen snarast, dvs. i god tid före valet hösten 2002, utser de parlamentariker som ska medverka i den andra etappen av utredningsarbetet. Första etappen lär bli klar i april. Här vill vi påminna om att 85 % av marknätet redan i dag är klart för att sända digitalradio. Här står alltså kapital och bara inte används: kapital som kan endera användas eller säljas. Det är vi som avgör. Här är det viktigt att de kommersiella aktörerna är med från början och att vi har lärt något från digital-TV-beredningen. Avslutningsvis vill jag säga att Teracom måste ges ekonomiska resurser att utveckla sin verksamhet. Vill vi ha ett samhällsägt distributionsnät - det vill vi i Miljöpartiet - måste vi också ge det möjligheter. Om inte de möjligheterna ges så anser vi att ett breddat ägande måste till skyndsamt.

Herr talman! Public service är stommen, inte ett komplement, i ett fungerande mediesamhälle som ska stå för mångfald och kvalitet. I takt med att mediemarknaden blir alltmer konkurrensutsatt är det viktigt att stärka public service-företaget, detta bl.a. för att garantera geografisk rättvisa, redaktionellt oberoende, hög kvalitet och minoritetsansvar. Ett väl fungerande public service-uppdrag garanterar ett medieutbud som alla människor i hela landet kan ta del av. Det är viktigt med radio och TV för hela Sverige. För att public service-verksamheten ska vara trovärdig är det just viktigt med ett redaktionellt oberoende. Det publicistiska ansvaret för verksamheten kan inte styrelsen ha. För den redaktionella verksamheten och friheten måste det finnas andra instrument som verkar. Jag tar upp denna fråga i anledning av den diskussion som fördes av vissa ledamöter av Sveriges Radios styrelse, som offentliggjordes i protokoll och som också fördes i medier efter händelserna i USA den 11 september, då någon styrelseledamot gick ut offentligt och hade synpunkter på hur bevakningen hade ägt rum redaktionellt sett. Detta togs också upp inom ramen för styrelsen. Jag menar att det inte är en uppgift för Sveriges Radios styrelse att föra den här diskussionen. Det bidrar inte till att öka trovärdigheten att man går in i den redaktionella självständigheten. Jag menar att det är Sveriges Radios styrelse som har det övergripande ansvaret för företagets programverksamhet. Styrelsen ska fastställa företagets mål och långsiktiga planer, besluta om grundläggande prioriteringar i programverksamheten samt besluta om företagets budgetunderlag, planering och viktiga utnämningar. Men ingripanden i det löpande programarbetet på redaktionsnivå ska normalt sett inte förekomma. Nu förutsätter jag och tror mig kunna säga att det inte kommer att hända i fortsättningen att enskilda ledamöter i Sveriges Radio kommer att agera på detta sätt. Om så sker tror jag att det blir många som kommer att lyfta ordentligt på ögonbrynen. Det är viktigt att markera att programföretagen ska vara oberoende från kommersiella och politiska intressen. Därför kan man säga att det är viktigt, som en del har varit inne på, att diskutera hur finansieringen sker. Många ifrågasätter den nuvarande finansieringsformen. För ett par år sedan sade man i en diskussion att nu håller hela systemet med TV-avgifter på att paja ihop. Det var stora diskussioner om detta. Sanningen är ju att det aldrig har varit så många som betalar TV-avgift som det är i dag. Sanningen är dessutom att trenden är ökande. Man fortsätter och är framgångsrik. Men, det ska vi alla erkänna, det finns också problem med den nuvarande lagstiftningen. Det har debatten om den senaste skrivelsen från Radiotjänst till Kulturdepartementet visat. Därför är det naturligtvis viktigt att se över hur vi ska ha det med finansieringen framöver. En utredning arbetar med den frågan, och jag tror också att det finns anledning för den nya public service-utredningen, när den tillsatts, att diskutera den frågan. Dan Kihlström efterlyste tillsättandet av utredningen, och jag ska gärna säga att jag delar uppfattningen att det är viktigt att man snabbt får i gång en diskussion med riksdagspartierna, så att man därefter kan få till stånd ett direktivskrivande och därmed senare tillsätta utredningen. Det tjänar liksom ingenting till att man igen hamnar i en situation där man blir oerhört tidspressad. Jag tycker att man snabbt och med stor öppenhet ska föra den här diskussionen. Flera talare har fört en diskussion om DAB:en och den digitala radion. Det var inte så roligt att vara med om att man fick snörpa in DAB:en till de tre storstadsområdena och Luleå. Jag tror att det är de som för närvarande har sändningar i gång på DAB. Jag tror att man, som Ewa Larsson möjligen antydde, med en DAB måste kunna erbjuda ett mervärde. Annars blir det liksom inte intressant att investera. Jag tror därför att det är rimligt att fundera på om man inte borde släppa in också ett par kommersiella kanaler på riksnätet. Detta är min personliga uppfattning, och den tycker jag är mycket välgrundad. De andra frågorna i den här diskussionen är lite grann av skåpmat. Moderaternas ständiga entusiasm i sin privatiseringsiver. Det är liksom inget nytt under solen. Tyvärr har de kloka argument som vi har anfört mot Moderaternas privatiseringar ännu inte nått någon framgång. Men vi får väl hoppas att de kommer att göra det. Jag har tidigare nämnt finansiering genom TV avgift. Jag tror alltså inte på att man ska skattefinansiera eller hitta ett annat finansieringssystem med fonder osv. Men vi måste titta närmare på hur vi ska ha det med finansieringen. Det får vi återkomma till i samband med public service-beredningen, som jag förutsätter kommer att behandla också den här frågan. Moderaterna och Folkpartiet anser att utbyggnaden av det analoga marknätet ska stoppas omedelbart. När det gäller Digital-TV-kommittén pågår det för närvarande som ni vet ett remissförfarande, och det är ganska rimligt att man när det remissförfarandet är klart tar ställning. När det gäller DAB-sändningarna som sådana pågår det som ni vet en enmansutredning som kommer att vara klar den 15 april. Därefter är avsikten att regeringen snabbt ska tillsätta en parlamentariskt förankrad beredning. För att möjligen knyta an till kd:s reservation om avveckling av det analoga marknätet vill jag säga att regeringen under året kan lägga fram förslag om vid vilken tidpunkt det är dags att släcka ned. Den frågan är dock ännu inte löst. Det finns en del motsägande faktorer här. Det som talar för är naturligtvis att man slipper kostnader för dubbel distribution, dvs. både digital och analog distribution. Det som talar emot är att faktiskt ganska många har investerat i analoga mottagare, och det kan kosta pengar att skaffa sig en box. Det var i det sammanhanget hela diskussionen om folkboxen togs upp. Regeringen får alltså efter det att remisstiden har gått ut fundera på detta och därefter återkomma till riksdagen med förslag. Med detta, herr talman, tror jag inte att det är någon större överraskning om jag yrkar bifall till utskottets förslag på samtliga punkter.
Herr talman! Jag är mycket medveten om tiden och att vi har mycket att diskutera i dag. Jag vill ändå återkomma till det som Åke Gustavsson tog upp om den parlamentariskt sammansatta kommittén. Det var bra att Åke Gustavsson tog upp detta. Ska jag tolka det som att Åke Gustavsson aktivt kommer att arbeta med de kontakter som Åke Gustavsson har i Kulturdepartementet och på andra ställen, så att vi får i gång den här processen? Precis som Åke säger ska det först ske ett samråd med partierna. Det är väldigt viktigt att det kommer i gång så att man får med alla synpunkter på direktiven så att den här kommittén också kan börja arbeta. Det var någonting som vi diskuterade väldigt mycket när vi beredde det nuvarande tillståndet. Just att det finns så många stora frågor som måste diskuteras, finansieringsfrågorna som berördes här, gör att den här processen måste komma i gång så fort som möjligt. Ska jag ta det som ett löfte från Åke Gustavsson att han är villig att arbeta för detta? När det gäller de analoga och digitala sändningarna har inte vi uttalat något slutdatum. Men vi menar att om regeringen, som vi har uppfattat det, ändå vill driva på den här frågan, tror jag att det vore bra om regeringen återkom med ett datum. Det skulle påskynda och påverka processen i positiv riktning.
Herr talman! Det var egentligen bara en fråga jag fick, och det var om jag ville medverka till att man snabbt får till stånd diskussioner med de politiska partierna i riksdagen om direktiven för en public service-utredning. Svaret på den frågan är ja.

Herr talman! Jag vill allra först kommentera det som Åke Gustavsson inledde med. Han sade att det inte ökar tilltron till programbolagen om styrelsen diskuterar redaktionernas verksamhet, med bäring på det som hände den 11 september. Jag vill med anledning av det säga att i en s.k. direktsändning två timmar efter det att tornen i New York rasat visade SVT en bild där tornen står kvar. Om styrelsen inte tog upp en diskussion om nyhetsredaktionernas verksamhet efter ett sådant fallissemang skulle det finnas skäl att ifrågasätta styrelsernas roll. Sedan, herr talman, tänkte jag något beröra en av de snuskigaste saker som jag har stött på under mitt arbete med radio och TV-frågor. Det gäller bolaget Boxer AB, dotterbolag till Teracom som är helstatligt, och dess mycket långtgående planer på att sälja detaljerade uppgifter om kundernas agerande i deras TV-portal. Jag tvekar inte att använda ordet snuskigt, för det är vad det är. Utskottet avvisar detta med att säga att det inte finns någon grund för de farhågor som motionären har rörande försäljning av personuppgifter från Boxer. Man motiverar detta med att Boxer skickade ut ett pressmeddelande den 16 oktober där man sade att Boxer inte kartlägger kundernas beteende. Det var bara så att det fyra dagar tidigare hade stått i en annan tidning: "Digital-tv-bolaget Boxer registrerar varje rörelse tv-tittarna gör på bolagets tv-portal. Det sker genom ett inbyggt modem i boxen kopplat till det vanliga telenätet och som aktiveras när tv-tittaren loggar in på portalen. Uppgifterna om till vilka sajter tv-tittaren surfat till säljs sedan vidare till direktreklamfirmor eller andra hugade spekulanter på information." Man kan säga att vad som helst kan stå i en tidning. Det är bara så att det lite längre ned i samma artikel heter: "Genom det avtal som vi skriver med våra kunder accepterar också kunderna att vi registrerar allt de gör på portalen och att vi säljer uppgifterna vidare till tredje part. Eftersom vi har ett avtal med kunden gör vi alltså inget olagligt. Och vi är inte heller ensamma om att skriva sådana här avtal med kunder, säger När man läser Boxers avtal med kunden kan man se att det mycket noggrant är förberett och utskrivet så att det ska möjligt att sälja de här personuppgifterna vidare. Under punkten 5, Samtycke till behandling av personuppgifter, m.m., står det bl.a.: "Ändamålet med behandlingen är att . sammanställa sådana uppgifter och sådan information . samt överlåta såväl uppgifter som statistik och konsumentprofiler till tredje part för dennes kommersiella bruk." När man tar del av Boxers interna handlingar, som de har skrivit för sig själva, kan man läsa om hur glada de är över att de kan bygga upp en kunskap om hur konsumenterna använder Boxers tjänster. De skriver att de dessutom känner till identiteten, namn, adress, telefonnummer etc., på dem som interagerar med en tv-applikation eller besöker Boxer-TV. Den här kunskapen kan man lagra i en eller flera databaser. Man ska t.ex. kunna sälja den här informationen till annonsörer, alltså sälja uppgifter om vilka som har visat intresse för produkter. Boxer kan tillhandahålla ett register över dessa personer, står det. Lite längre ned heter det: All denna information ger Boxer en hög och mycket kvalitativ kunskap om individen. Denna kunskap betingar ett högt värde, och Boxer avser att erbjuda dessa tjänster till intresserade företag. Hade Telia gjort något sådant hade det varit förbjudet enligt telelagen, men eftersom Boxer inte är teleoperatör faller man inte under telelagen, och därmed kan man göra sådant här. I andra interna papper skriver Boxer om att det är ett hot mot denna verksamhet om det blir en debatt om den personliga integriteten. Ja, tacka för att det är ett hot mot en sådan verksamhet! Jag tycker att det här är snuskigt. Jag tycker inte att det finns någon anledning för statliga företag och inte heller för andra företag att ägna sig åt sådan här verksamhet. Att man registrerar detaljerade personuppgifter om vad kunder gör på en portal för att sälja den informationen till sådana som är intresserade av den tycker jag är snuskigt. Jag skulle vilja fråga Åke Gustavsson i någon av hans två roller, antingen som ledamot av kulturutskottet eller som ledamot i styrelsen för Teracom, Boxers ägarbolag: Anser Åke Gustavsson att sådan här verksamhet, dvs. försäljning av detaljerade personuppgifter, är ett naturligt inslag i ett statligt företags verksamhet?

Herr talman! Ola Karlsson anser att Boxer är mer snuskigt än andra bolag när det gäller hantering av personuppgifter för tredje parts kommersiella bruk. Jag undrar varför Ola Karlsson tycker att Boxer är mer snuskigt än andra bolag med liknande syften. Den här möjligheten finns ju för alla verksamheter som är kodade och kopplade till kort, som ICA, KF Min fråga är alltså: Hur kommer det sig att Ola Karlsson anser att Boxer är så mycket mera snuskigt än alla andra bolag?
Herr talman! För det första handlar det här om det som Boxer gör. Man registrerar vad kunden gör på portalen boxer.tv. Man skulle också koppla Internetanvändningen till den här portalen, dvs. man skulle också registrera alla de sajter som kunden besöker på Internet. Man avsåg att sälja den informationen till tredje part. Skulle Teliaoperatörer göra sådant här skulle det vara olagligt eftersom det faller under telelagen, som förbjuder sådant. Jag tycker att det vore lika fel om ICA sålde information till tredje part om alla de varor som dess kunder köper med hjälp av ICA:s kort. ICA vet att jag och andra skulle bli upprörda över en sådan försäljning, och därför har ICA och många andra kortföretag mycket noga uttalat att de inte kommer att använda sådan här information för försäljning till tredje part.
Herr talman! För mig är det viktigt att sådan här verksamhet ska vara förbjuden för alla bolag, oavsett vilka de är, om de är ägda av staten eller av kommersiella aktörer. Därför har jag väckt en motion till Sveriges riksdag om detta, och jag förutsätter att Ola Karlsson i konstitutionsutskottet kommer att yrka bifall till den. Jag tackar för ett sådant stöd.
Herr talman! Det gläder mig att Charlotta Bjälkebring nu har svängt. När vi hade frågan uppe i Digital-TV-kommittén försvarade Charlotta Bjälkebring den här verksamheten i Boxer och ville inte ingripa mot den. Jag tog upp den i en reservation, men Charlotta Bjälkebring valde att låta verksamheten fortsätta, just med den motiveringen att det är viktigt att alla företag får arbeta på samma villkor. Man skulle inte ställa särskilda krav på Boxer. Jag menar att vi som ägare till ett statligt företag som Teracom har en möjlighet att gå före och ställa särskilda krav. Jag beklagar att Carlotta Bjälkebring inte vill gå den vägen.

Herr talman, ärade ledamöter! Jag ska börja med att yrka bifall till reservation nr 1 i utskottets betänkande, som handlar om ökade resurser för utveckling av Svensk arkivinformation. SVAR, varit verksamt sedan 1978. Det startade med kyrkoböckerna, och sedan har verksamheten utökats rejält. Den finns på tre olika orter, varav Ramsele är den mest kända eftersom där finns SVAR-huset, som väldigt många släktforskare besöker eller har kontakt med på annat sätt. SVAR:s bestånd av mikrofilmade arkivhandlingar omfattar bl.a. kyrkoarkiv, domstolsarkiv och militära arkiv. SVAR samarbetar med skolor som Mitthögskolan och Umeå universitet, för att nämna bara några partner. SVAR har utvecklat utbildningsmaterial och kursverksamhet kring arkiven och distribuerar den nationella arkivdatabasen på nätet. När skanningtekniken utvecklades blev det naturligt att SVAR gick i täten för att ge forskare digitala kopior av arkiv över nätet, för att därmed försöka att upphäva det s.k. avståndshandikappet. SVAR har arbetat med många olika projekt. Just nu arbetar man med ett projekt som har fått mål 1 pengar från EU och svenska staten och som heter Det skrivna kulturarvet som resurs för utbildning och forskning. Främst gäller det utveckling från analog till digital kulturarvsinformation. SVAR i Ramsele hittar ständigt nya infallsvinklar på sin verksamhet. Ett problem är emellertid finansieringen. Kyrkoarkiven utgör ca 95 % av intäkterna, men för att kunna tillhandahålla arkiven digitalt på Internet behövs en fast anslagsfinansiering. I år har SVAR fått 4 miljoner för att utveckla digitaliseringen, men dessa pengar har enbart gått till apparater. Finansieringen är ett av de problem som regeringens utredare Kari Marklund tittar på. Utredningen kommer att presenteras någon gång i höst och inte som tidigare aviserats i maj. Enligt vad utredaren sagt vid kontakter med Centerpartiets utskottsrepresentant Birgitta Sellén kommer utredningen Arkiv för alla att föreslå en organisatorisk förändring. Man vill lyfta fram arkiven som en viktig instans för myndigheterna att utnyttja sig av. Arkiven kan vara spjutspetsen i datavärlden. Det visar också en del av de projekt som bedrivs av KK-stiftelsen inom dess speciellt utpekade IT-ansvar. Därför bör man se över möjligheten att starta en elektronisk myndighet. Arkiven kan jobba med att tillgängliggöra material till myndigheterna. Tack vare datans snabbhet kan man i dag också arkivera material betydligt snabbare än tidigare. Nu sker det på några veckor, medan traditionell arkivering kan ta flera år. Det öppnas med andra ord stora utvecklingsmöjligheter för arkiven men också för dem som behöver använda sig av arkiven, t.ex. myndigheter och forskare. SVAR har som informationsföretag inom arkivområdet stora förutsättningar för att öka utvecklingen i Sollefteå kommun - och även inom Ånge kommun, som också har SVAR-verksamhet. Man samarbetar, som jag sade tidigare, med Mitthögskolan och Umeå universitet, och det samarbetet kan utökas betydligt i framtiden. De har också många spännande gemensamma idéer om detta. SVAR har mycket stora möjligheter att erbjuda nya arbetstillfällen inom den nya tekniken, under förutsättning att ekonomiska resurser tillförs. Om SVAR får ansvar för att vårda det skrivna kulturarvet kan det skapa många arbetstillfällen, och det är välbehövligt i en region som förlorat många jobb i samband med försvarsomläggningen. Utskottsmajoriteten har visat förståelse för Centerpartiets krav om att regeringen måste ta sitt ansvar för Sollefteåregionen. Man skriver i betänkandetexten: "Utskottet förutsätter att regeringen med beaktande av det försvarspolitiska beslutet våren 2000 - tar hänsyn till behovet av sysselsättning i Västernorrlands län, varvid långsiktig arkivverksamhet bör vara en del i övervägandena." Jag tycker däremot att det är tråkigt att utskottsmajoriteten inte kunde gå hela vägen och bifalla motionerna. Fortfarande har nämligen regeringen inte infriat sina löften om att före nyår skaffa fram ersättningsjobb till Sollefteå. Av de utlovade 300 statliga jobben har Sollefteå fått ett sextiotal genom ÖCB, och resten kvarstår. Nya arbetstillfällen behövs i Norrland. Om Västernorrland får ökad inflyttning av människor i arbetsför ålder ökar skatteintäkterna och tillväxten där. Sollefteå har visat att man klarar av hög kvalitet i verksamheten och har möjlighet att rekrytera bra personal. Det här är också typiska sådana jobb som inte behöver ligga mitt i en tillväxtregion utan som man mycket väl kan flytta ut och ändå öka kvaliteten i den verksamhet man har ansvar för. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 1. Centerpartiet har också en reservation till förmån för ett landsarkiv i Växjö. Den kommer jag dock inte att yrka bifall till, för att spara tid. Däremot kan jag förklara varför vi anser att det behövs ett landsarkiv där. Det finns enligt Riksarkivet fem kriterier för att etablera ett landsarkiv: Växjö uppfyller alla dessa krav. Det offentliga materialet från Småland finns i dag i Vadstena, och det är inga enkla kommunikationer dit från Växjö. Materialet och utvecklingsplaner för Vadstena kommer att stabilisera den enheten, som är viktig i sig, men det finns starka skäl för att också Växjö ska få ett landsarkiv för det material som rör Växjös omland. Vid Växjö högskola förekommer omfattande utbildning och forskning inom historieämnet. Det skulle därför underlätta betydligt för de studerande om det blev ett landsarkiv också i Växjö.

Herr talman! Nu är vi där igen! Det behövs pengar i Sollefteå. Det behövs pengar i Växjö. Det behövs pengar för välutbildad personal som hanterar arkivmaterial osv. Det förekommer också uppgifter om att Svensk Arkivinformation arbetar med pengar från arbetsmarknadsbudgeten. Då är vi där igen. Varför går pengarna till AMS? Varför går de inte till kulturen? Problemen på arkiveringsområdet är enorma på grund av den tekniska förändring som äger rum och som går väldigt fort. Vad vi beslutar om när vi gör budgeten - som vi inte diskuterar i dag men som vi ändå inte kan låta bli att diskutera - är problem som har att göra med hur vi hanterar våra minnen. Löser vi inte de här problemen kommer vi att förlora mycket material som vi aldrig kan ersätta. Låt mig komma tillbaka till en av mina käpphästar: Varför ska AMS ha 60-70 miljarder per år medan hela kulturen, hela idrotten, trossamfunden och medierna bara får 8 miljarder? Hur hanterar vi kunskapen och investeringen i kunskap i det här landet? Mycket dåligt. Och jag vill inte ännu en gång höra argumentet att också landsting och kommuner satsar på kultur och kunskap. Vi vet ju alla att deras möjligheter att satsa mycket på sådant är begränsade - detta sagt bara för att påminna om vilka stora skyldigheter vi har i detta sammanhang. Vi kan inte vänta på utredning efter utredning när tekniken galopperar. Nu har jag sagt det, och då vill jag yrka bifall till reservation 4 under punkt 6. Jag ställer mig självklart bakom de andra synpunkter som Folkpartiet har framfört i detta sammanhang men yrkar inte bifall till någonting mer för att vinna tid.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 2 under punkt 3. Tillkomsten av de regionala arkivorganisationerna har flera ideologiska rötter. En viktig kraft var att ta ifrån traditionella eliter makten över arkiven och göra arkivmaterialet tillgängligt för folket. Landsarkivens huvuduppgift är att bevara och vårda det övertagna källmaterialet, att tillgängliggöra arkivmaterialet för forskning i vid bemärkelse och att levandegöra arkiven, dvs. låta källorna komma till tals som en viktig faktor i kulturlivet. Härtill kommer funktionen som arkivmyndighet för de civila, regionala och lokala statsförvaltningar respektive distrikt. Samtidigt finns det mycket svåra pedagogiska uppgifter att förmedla kunskaper om arkivens värde. Anspråken på landsarkivens aktivitet för levandegörande av arkivmaterialet och att ha en mer aktivt roll i kulturlivet har framförts allt tydligare under senare tid, inte minst i de senaste årens regleringsbrev. Det finns en stark vilja i organisationen att motsvara de kraven. Det stora bekymret är att landsarkiven aldrig utrustats för den uppgiften. Miljöpartiet anser att arkivens verksamhet behöver stärkas på flera sätt och att deras pedagogiska utveckling ska stödas. Den är verkligen på frammarsch. De två nya arkiven ska ges förutsättningar att överleva. När flera arkiv öppnas finns det inte mer pengar. De arkiv som redan finns får då mindre pengar att dela på. Så kan vi inte ha det, eller hur?

Herr talman! För tids vinnande ska jag utöver att yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet gå direkt på att kommentera reservationerna. Lena Ek företräder här Centerpartiet. Jag vill erinra om att när man hänvisar till de förändringar som har ägt rum i den militära organisationen har Socialdemokraterna och Centerpartiet ett gemensamt ansvar för detta. Man arbetar med en gemensam omställningsgrupp, man är överens om tagen och hur man ska hantera det. Det gör man just för att se hur man ska ge utvecklingsmöjligheter i de orter och områden som berörs av den ändrade fredsorganisationen inom försvaret. Det innebär också självklart ett ansvar för statlig verksamhet och verksamhet över huvud taget inom det geografiska området i Västernorrlands län i Sollefteå. Som ett mer exakt svar förutsätter jag att Riksarkivet tar hänsyn till gjorda investeringar, ser till att de utnyttjas effektivt och att tillgängligheten till kulturarvet tillgodoses med lämplig teknik. Jag har inget annat att säga än att det är en positiv verksamhet som sker däruppe för närvarande. Det är sett mot den bakgrunden inte särskilt rimligt att föreslå ett bifall till motionerna. Ewa Larsson sade att stödet till landsarkiven ska förstärkas. Självklart vore det önskvärt att förstärka stödet till många området inom kulturpolitiken med kanske ett antal miljarder kronor. Sådana diskussioner kommer att föras i anslutning till nästa budget. Det är i de sammanhangen det hör hemma. Centern har också i en reservation föreslagit att det etableras ett landsarkiv i Växjö. Eftersom Lena Ek inte pläderade för den motionen ska jag inte argumentera mot den heller. Folkpartiet och Ana Maria Narti tog upp frågan personalsammansättningen i statliga myndigheter. Det ingår i Arkivutredningens direktiv att titta på detta. Det finns absolut ingen anledning att föregripa utredningens förslag. Herr talman! Med detta vill jag på hälften av anmält talartid yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet.
Herr talman! Jag ville bara påminna om att landsarkiven gärna vill leva upp till de senaste årens regleringsbrev. Där säger man att de ska levandegöra sitt material på ett mer aktivt sätt och låta det få en roll i kulturlivet. När de då vill leva upp till regleringsbrevet måste man också ge dem möjligheter att göra det. Det handlar inte om tvåsiffriga miljarder när vi talar om kulturbudgeten. Här handlar det om miljoner.

Herr talman! Arkivväsendet är ett viktigt redskap i sökandet efter kunskap för att förstå sin historia och sin framtid. Väldigt mycket är på gång när det gäller arkiv och för att tillgängliggöra de arkiv vi har. Riksdagen har bl.a. fattat beslut om att arkiv, bibliotek och museer ska samverka. Vi har tidigare gjort en sammanslagning av Riksarkivet och Krigsarkivet. Vi har dessutom i årets budget beslutat om ett filmvårdsarkiv i Grängesberg. Stor stora satsningar i våra arkiv tycker jag mig se att det finns en del strukturella fel som mynnar ut i att personella resurser inte alltid tas till vara på bästa sätt inom arkivväsendet. Frågor som rör de sakerna lyfts upp i betänkandet. Många motioner handlar om resurser, samordning av arkiv, kontinuitet vad gäller arkivpersonal, dokumentation och digitalisering m.m. Detta är frågor som Arkivutredningen också kommer att titta på. En särskilt fråga som jag vill lyfta fram i debatten är det faktum att många som arbetar på våra arkiv i dag är anställda i olika former av arbetsmarknadsåtgärder. Det är inget fel i att vi har arbetsmarknadsåtgärder. Men för kontinuiteten anser vi att inte alltför stor del av de anställda inom arkivväsendet ska bestå av anställda som kommer och går. Arkivväsendet är väldigt viktigt för vårt kulturella arv. Man bör överväga om det ska vara på det viset. Det vore bättre - som Ana Maria Narti sade här tidigare - att överväga att kanske överföra medel från arbetsmarknadsområdet till kulturområdet och på så vis garantera en mer långsiktig kvalitetsutveckling av våra svenska arkiv. En viktig framtidsfråga är att digitalisera arkiven och lägga ut deras innehåll på nätet för att göra dem mer tillgängliga för allmänhet och forskning. Kort och gott: Vi liksom övriga partier, tror jag, här i kammaren vill verka för att öppna arkiven och tillgängliggöra både arkiv, bibliotek, museer, utställningar och andra verksamheter som mycket väl lämpar sig för att visas digitalt. Avslutningsvis vill jag bara yrka bifall till förslaget till beslut i betänkandet. Vi återkommer när arkivutredningen är klar, fru talman.

Fru talman! Sedvanligt har vi ett litet kort betänkande som behandlar arkivfrågorna. Det är motionsyrkanden från allmänna motionstiderna både Låt mig inleda med att säga att jag tror att arkiven kommer att få ett fortsatt uppsving och en ännu viktigare uppgift att fylla. Orsakerna till detta är flera. Detta är väldigt intressant, men också väldigt utmanande för oss. Runtom i landet finns ett antal arkiv av olika karaktär som förvaltar betydande arkivbestånd. Det handlar om att vårda och bevara, men lika mycket om att ge tillgång till värdefull historia, som flera varit inne på i sina inlägg. Jag tror att det ökade intresset för släktforskning och hembygdsforskning beror på den ökade internationaliseringen. Ju mer vi rör oss och har kontakter med övriga världen, desto mer har vi behov av att känna till våra egna rötter och vårt eget kulturarv. Forskarplatserna är hårt utnyttjade, något som naturligtvis är glädjande. Samtidigt visar tillströmningen att vi måste följa utvecklingen med vaksamhet. I ett särskilt yttrande i betänkandet tar vi kristdemokrater upp frågan om resurser till folkrörelsearkiven. Vid ett besök på ett av landets folkrörelsearkiv visade det sig att man hade 21 års eftersläpning på inleveranser. Låt mig då snabbt påpeka att materialet naturligtvis förvaras säkert, men materialet är osorterat och därmed svårtillgängligt för allmänheten och forskningen. Detta exempel visar klart att det finns behov av resurstillskott. Självklart tror jag att de olika arkiven kan samverka mer och samordna resurser på ett bättre sätt. Man kan säkert se över avgiftsnivåer m.m., men det handlar också om ett behov av ökat statligt stöd. Jag anser att folkrörelsearkiven fyller en mycket viktig funktion. De har god kontakt med t.ex. fackföreningar, nykterhetsrörelsen, idrottsrörelsen och frikyrkorna. Genom att dessa organisationer lämnar arkivmaterial till folkrörelsearkiven finns ett mycket intressant material samlat till eftervärlden om det lokala föreningslivet. Genom folkrörelsearkiven kan vi få en mycket god bild av hur arbetarna, tjänstemännen, barnen och de hemarbetande hade det både i sina arbeten och på fritiden. Det ideella arbetet färgas ju alltid av den aktuella livssituationen. Foton, affischer, brev, för att inte tala om alla verksamhetsberättelser har mycket att berätta om våra egna rötter. I yttrandet säger vi att regeringen inte hörsammat Kristdemokraternas krav på ett ökat stöd till folkrörelsearkiven. Anslagen ligger i princip kvar på samma nivå som de gjorde när de infördes i början på 70 talet. Vår övertygelse är att ett ökat statligt stöd på detta område skulle betyda väldigt mycket.
Fru talman! Helt kort bara: Kristdemokraterna står ju bakom det här betänkandet. Vi är alltså helt överens. Då kan jag kvittera med att säga att jag håller med om det som Dan säger om vikten av väl fungerande folkrörelsearkiv. Men jag vill samtidigt understryka att anslagsnivån är inte en fråga som vi ska föra en diskussion om nu. Den får ni återkomma till i anslutning till budgetdebatten.
Fru talman! Detta är jag väldigt medveten om, och vi står bakom betänkandet. Av den orsaken hade vi ett yttrande i betänkandet där vi påpekar att vi faktiskt i årets budget lägger till extra pengar till folkrörelsearkiven. Men det är just på det här området som jag tror att man kan tjäna så oerhört mycket. När det sker en samverkan mellan ideella föreningar och rörelser i ett arkiv kan man få ut väldigt mycket av de insatser som man gör. Men, som sagt, vi står bakom betänkandet.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

Det är därför viktigt att statsmakterna så långt möjligt inte försöker att reglera det fria ordet i vår litteratur. Fru talman! Bibliotekslagen är en lag som måste upphävas. Lagen är helt tandlös, eftersom den inte garanterar någonting. I stället för att garantera att det finns bibliotek över hela landet, riskerar lagen att innebära ett hinder för förnyelse och mångfald. Risken finns nämligen att det i längden kommer att tillskapas "idealbibliotek" som kanske tillfredsställer beslutsfattare i stat och kommun men inte dem som biblioteken är till för. Biblioteken är naturligtvis till för enskilda låntagare. Men sakta men säkert har det offentliga redan tagit över folkbiblioteken som frivilliga organisationer och kvävt frivilligheten och därmed variationen. Vi menar att ett avskaffande av lagen skulle befrämja tillkomsten av andra former av biblioteksverksamhet. Olika driftsformer med olika profilering skulle ges större utrymme. Lagens begränsningar är tydliga i min hemkommun, Gotlands kommun. Hur skulle det se ut om det fanns enbart ett bibliotek på Gotland? Det är ju det som krävs i lagen. Fru talman! Tidig kontakt med litteraturen kan lägga grunden till ett framtida allmänt kulturintresse. Därför är det naturligtvis särskilt viktigt att barn och ungdomar har tillgång till böcker och bibliotek. Jag tror att det finns möjlighet att ytterligare öka samverkan mellan folkbiblioteken och skolbiblioteken. Då måste man vara vaksam så att tillgängligheten blir på det sätt som barnen efterfrågar och förväntar sig, och kanske får vi vuxna göra lite avkall. Fru talman! Författare ska, precis som andra kulturskapare, genom ändrade skatteregler ges bättre möjligheter att leva på sitt yrke. Genom våra förslag skulle alla kulturskapare, dvs. också författare, ges goda möjligheter att leva på sitt skapande utan att vara beroende av stipendier och statliga ersättningar. Biblioteksersättningen är en viktig inkomstkälla. Reglerna bör utformas så att en större del tillfaller de författare vars böcker varit mycket utlånade. Möjligen behöver statistiken förbättras och aktualiseras. Även de författare som publiceras i tidskrifter ska få del av de upphovsrättsliga ersättningarna. Författarfondens myndighetsroll måste förändras. Biblioteken, både folkbiblioteken och skolbiblioteken, är viktiga kulturinstitutioner och ger författaren möjlighet komma ut med sitt skapande. Det är vidare viktigt att huvudmän uppmuntras att utnyttja de möjligheter som den nya informationstekniken erbjuder, och naturligtvis ska samarbete mellan biblioteken stimuleras. Fru talman! Detta har vi redovisat i vår reservation nr 4.

Fru talman! I dag har vi hittills pratat om viktiga saker som film, radio, TV, arkiv, och nu kommer vi in på litteratur. Eftersom jag tycker att det är viktigt att även riksdagsledamöter får ägna sin tid en fredagskväll åt familj, släkt, vänner - kanske läsa en bra bok eller titta på en bra film - ska jag hålla mig väldigt kort. Svenskarna är ett bokläsande folk. Ungefär 80 % av alla svenskar säger i olika mätningar att de har läst en bok, åtminstone det senaste året. Men det innebär också att 20 % inte har gjort det. Det finns oroande tecken på att framför allt yngre män och pojkar väljer bort boken till förmån för andra aktiviteter. Det ger en rad oroväckande signaler när vi ser att det tyvärr är alltför många unga elever som lämnar grundskolan utan tillräckliga kunskaper i språk, alltså när det gäller att tala, skriva och läsa. Här har skolan förstås ett stort ansvar att hitta läsmetoder som gynnar varje enskild individs förmåga att lära sig läsa på egen hand. Även vi föräldrar har ett stort ansvar, inte minst pappor. Det är viktigt att vi läser för våra barn och visar att det här med läsande och böcker är viktigt. Fru talman! Jag ska gå över till de två frågor som jag kommer att ägna resten av mitt anförande åt. Den första är att vi har en snedfördelning vad gäller översättning av litteratur. Dels finns det en massa litteratur på svenska, som ju inte behöver översättas, dels finns det litteratur som skrivs på världens alla andra språk. Här finns en oerhörd snedfördelning till förmån för engelskan. Den ligger, beroende på vilken typ av litteratur man tittar på, på mellan 65-80 %. Så stor andel av all översättning sker från engelska till svenska. Vi har i en motion och i ett yrkande föreslagit att man kommer fram med olika åtgärder för att se till att vi också får översättningar från andra språkområden. Detta har tyvärr avslagits. Man hänvisar till att litteraturstödet ska ses över och att man avvaktar den utredningen. Vi tycker att det här brådskar. Jag yrkar därför bifall till reservation 6 under punkt 7. Fru talman! Till skillnad från Moderaterna vill vi inte lägga ut några dimridåer. Roy Hansson avslöjar sig lite grann. Man vill öppna för nya, annorlunda affärsidéer när det gäller bibliotek. Bibliotekslagen säger i princip att det ska finnas ett folkbibliotek i varje kommun. Det är inga problem om man vill ha flera bibliotek. Det har vi inget emot, snarare tvärtom. Man vill sätta en lägstanivå som man inte får understiga - inte ens i moderatstyrda kommuner. Vi vill också lyfta fram skolbibliotekens betydelse och, inte minst, arbetsplatsbibliotekens. De har i princip försvunnit - eller åtminstone minskat väldigt drastiskt. Även här har vi yrkanden som har blivit avslagna. Avslutningsvis vill jag lyfta upp kulturtidskrifternas betydelse för den fria debatten, inte minst som ett demokratiskt forum för debatt där man kan lyfta fram lite ovanliga och spännande resonemang. I dag har vi en väldigt sned fördelning på marknaden. Det finns i princip två distributörer av kulturtidskrifter och tidskrifter över huvud taget. Har man inte en väldigt stark ställning platsar man inte i den klubben. Då får man ägna sig åt att få ut tidskrifterna på annat sätt. Vi vill att man ser över möjligheterna att hitta åtgärder för att underlätta distribution av alla kulturtidskrifter och andra tidskrifter. Vi vill också att man inför ett kulturporto som gör att det blir billigare att skicka tidskrifter och inte minst böcker. Alla vi som tycker om de här sakerna vet att det är väldigt dyrt att skicka dessa varor via post. Här nöjer vi oss inte med de hänvisningar som finns till att regeringen "kan" osv. Man gör ju ingenting. Det är fortfarande väldigt dyrt att skicka böcker per post. Där finns det möjlighet att påverka. Därför vill jag avsluta det här anförandet med att yrka bifall till reservation 10 under punkt 13.

Fru talman! Precis som tidigare har sagts rör det betänkande som vi nu behandlar viktiga frågor som bibliotek, litteratur, kulturtidskrifter och språk. För mig personligen är sällskapet med en bok en av mina absolut bästa stunder. Jag instämmer med vad Bremer uttrycker så här: "Böckerna har blivit mitt käraste sällskap och betraktelsen en vän, som följer mig livet igenom och låter mig suga honung ur livets alla örter, även de bittra". Kan det beskrivas bättre? Den västerländska kulturen är en skriftkultur. Att besitta förmågan att läsa och skriva har alltid betraktats med vördnad. Människors förmåga att skriva och läsa är en avgörande demokratifråga. Att kunna läsa är en nödvändighet för att vara en aktiv samhällsmedborgare. Förmågan att läsa är dock inte bara en fråga om makt och demokrati. Att läsa är även, precis som jag sade inledningsvis, en livsnjutning. Genom läsningen kan vi i fantasin fara i väg till nya världar och platser, ta del av andras livserfarenhet och känna både sorg och lycka. Vi människor är i behov av annat än materiella ting för att må bra. Jag vill här i kammaren, fru talman, ta tillfället i akt att uttrycka min glädje, och Kristdemokraternas glädje, över att bokmomsen äntligen är sänkt. Vi kristdemokrater hade nog inte så stora förhoppningar om att det skulle bli av under denna mandatperiod, men vi är som sagt glada att så har skett. Att priset har stor betydelse vet vi nog alla. Det ska vara möjligt att köpa sina böcker och därmed äga dem men också att ge en bok som gåva, en bok i omslagspapper. Bibliotekens betydelse, det har flera talare varit inne på tidigare, kan inte värderas högt nog i det här sammanhanget. De svenska folk och skolbiblioteken omfattas med värme av stora delar av befolkningen. Det finns det bra statistik på, inte minst från Kulturrådet. Kulturrådet har kommit med statistik gällande 2002 som visar att 27 % av alla i åldern 9-79 år någon gång under året besökte ett bibliotek. Andelen som har besökt ett bibliotek under de senaste åren har fram till 1994-1995 legat runt 60 % för att i de senaste mätningarna ha ökat till närmare 70 %. Det är glädjande. Fru talman! Däremot är det mer otillfredsställande att antalet anställda vid folkbiblioteken enligt samma statistik har minskat med ca 2 % årligen sedan 1990. Likaså har anslaget för utvecklingsarbete vid folkbiblioteken - det är ju ett anslag som fördelas av Kulturrådet - minskat med nästan två tredjedelar sedan 1995. I dag kan en bibliotekarie gå igenom hela sin utbildning utan att ha läst en enda skönlitterär bok. Utbildningen är alltmer inriktad på att systematisera information. Staten har under lång tid försökt främja läsandet genom olika former av läsfrämjande insatser. De statliga insatserna för att främja läsandet är mycket viktiga. Men det är viktigt att de statliga insatserna verkligen leder fram till positiva effekter på läsandet. För att veta att syftet uppnås vill vi kristdemokrater ha en utvärdering av de statliga insatser som görs för att främja läsning. Fru talman! Det svenska språket har formats under århundraden och utgör i dag en kulturell enhet för alla svenskspråkiga oavsett ursprunglig nationalitet och nationellt hemvist. Språket har utvecklats i symbios med vår kultur och är i dag intimt förknippat med denna. Att värna och vårda språket är varje generations skyldighet. Orden i språket knyts också till känslor och är djupt kopplade till våra tidiga barndomsupplevelser. Svenska språket tillhör ett mycket litet språkområde. I den internationaliserade värld vi lever i är det nödvändigt att aktivt slå vakt om vårt språk. Den 2 april offentliggörs den parlamentariska språkkommitténs betänkande. Jag har fått en uppgift om att den är under upptryckning nu. Då ska vi få ta del av på vilket sätt man har arbetat med frågan om det svenska språkets ställning. Vi kristdemokrater anser att det svenska språkets ställning som majoritetsspråk, på samma sätt som riksdagen nyligen beslutade för ett antal minoritetsspråk, bör ges ett lagskydd. Avslutningsvis, fru talman, står jag givetvis bakom samtliga reservationer där Kristdemokraterna finns med, men för tids vinnande yrkar jag bifall till reservation 5 under punkt 6.